Herr talman! Jag kan inte uttala mig om den stormarknad som fröken Eliasson här tar upp mer än genom att säga att etableringen naturligtvis måste ske i vedertagna former och att besluten skall fattas av de förtroendevalda. Det är hos dem beslutanderätten skall ligga. I vad gäller stormarknader kommer vi att vara restriktiva i vår bedömning, och det minsta krav man kan ställa är naturligtvis att det skall finnas en varuförsörjningsplan i botten. För att några tillstånd skall ges måste denna då visa att etableringarna inte får negativa konsekvenser för närbutikerna och därmed också för konsumenterna.

I samband med framställningen från Göteborgs universitet har universitets och högskoleämbetet lämnat en redogörelse för förhållandena vid samtliga berörda universitet. På grundval av detta mer fullständiga beslutsunderlag har regeringen i dag beviljat ett överskridande av anslaget med 164 000 kr. Härigenom bör det vara möjligt för ämbetet att fördela medel så att de studerande som har anmält sig till innevarande termins kurser också kan få påbörja sin utbildning i svenska.

Herr talman! När det för ungefär en vecka sedan meddelades att ett stort antal utländska studenter inte fick plats på en kurs i svenska vid Stockholms universitet och att studenterna uppenbarligen var helt ovetande om detta väckte det stort uppseende. Studenterna tycks över huvud taget ha trott att de skulle få börja kursen. Enligt uppgift hade en del sagt upp sina arbeten för att studera och andra hade fått uppehållstillstånd i Sverige just därför att de skulle studera. Utifrån sett har planering och information ej fungerat helt tillfredsställande. I detta läge är det därför bra att utbildningsministern reagerat så snabbt och funnit en positiv lösning på problemet. På något längre sikt är det dock angeläget att få till stånd en sådan administrativ ordning att liknande krissituationer kan undvikas. Jag ber att få tacka utbildningsministern för det positiva svaret.
Herr talman! Jag vill tillägga till det herr Strömberg i Botkyrka sade att universitet och högskoleämbetet samt skolöverstyrelsen har ett uppdrag att göra en översyn av den metodik som man använder sig av när man arrangerar dessa kurser. Jag delar herr Strömbergs uppfattning att det är nödvändigt att få ett bättre beslutsunderlag inför kommande terminer. I det här fallet gällde det ju att ge hjälp åt de studerande som hade förväntningar på att få påbörja sin utbildning. Det blir alltså möjligt för dem.
Herr talman! Jag ber att få anmäla att interpellanten herr Hugosson och jag har kommit överens om att jag skall besvara interpellationen 1976/77:62 tisdagen den 1 februari.
160, och anförde: Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd verka för att SJ:s planer på personalbegränsning i Falköping inte genomförs. SJ rationaliserar och effektiviserar fortlöpande sin verksamhet. Som ett led i detta arbete kommer s.k. samordnad lokledning att införas under år 1977, vilket innebär kraftigt minskade kostnader för loktillsyn och service. Detta påverkar i viss utsträckning sysselsättningen vid olika verkstäder. Driftverkstaden i Falköping påverkas dock enligt vad jag har erfarit i mycket liten utsträckning. Inte heller i övrigt planeras någon ändring av SJ:s verksamhet i Falköping som avviker från den successiva anpassning av verksamheten som sker inom SJ och som är nödvändig för att SJ skall bibehålla sin konkurrenskraft och service.

Herr talman! Allra först vill jag tacka för svaret på min fråga. Vad som har gett mig anledning att rikta min fråga till kommunikationsministern är de av SJ varslade personalinskränkningarna. Det är helt naturligt att dessa har mottagits med berättigad oro i Falköping. Inte minst på kommunalt håll är man orolig över de konsekvenser ur sysselsättningssynpunkt som inskränkningarna kommer att medföra. Falköpings kommun har redan fått känning av vikande tendenser i antalet sysselsättningstillfällen inom flera branscher inom kommunens näringsliv. Flera företag, bl.a. inom tekoindustrin, har varslat om personaloch driftinskränkningar. Den närmaste framtiden i Falköpings kommun är dyster ur sysselsättningssynpunkt. Det är helt enkelt nödvändigt att sysselsättningsstimulerande åtgärder sätts in för att trygga syssélsättningen i Falköping. Nu säger kommunikationsministern i sitt svar att det inte är fråga om några större inskränkningar i sysselsättningen i de olika verkstäderna. Min fråga är då: Vad innebär detta uttryck ”i mycket litet utsträckning”? Betyder det tio man eller 20 eller hur många kan det vara fråga om? Om det är på det sättet att SJ planerar åtgärder i syfte att exempelvis sätta stopp för nyanställning, innebär det då en rationalisering av SJ:s verksamhet i sin helhet? Men det kan också vara fråga om att föra över viss verksamhet till andra orter i landet. Jag vill gärna ha ett besked på den punkten. Vad som talar emot en eventuell nedskärning av verksamheten är att Falköping kan erbjuda ett bra rekryteringsunderlag av lämplig arbetskraft för SJ. En rekrytering är nödvändig — det har framhållits inte minst från arbetstagarsidan — med hänsyn till att de anställdas medelålder är ganska hög. Därmed undanröjs rekryteringssvårigheter i framtiden. En frågedebatt ger inte möjligheter, herr talman, att gå in på alla de problem som man önskar få belysta i sammanhanget, och därför finner jag det föga meningsfullt att fortsätta diskussionen. Jag hemställer emellertid om att vid lämpligt tillfälle tillsammans med företrädare för Falköpings kommun personligen få träffa samman med kommunikationsministern för överläggning i frågor som rör SJ:s verksamhet i Falköping. Det lämnade svaret ger anledning därtill.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att kommunalmännen i Falköping är bekymrade, om det från flera företag inom kommunen varslas om inskränkningar och indragning av arbetstillfällen.

Det blir alltså en minskning med två personer, och därmed skulle antalet anställda i verkstaden vara 30 personer. Härutöver kommer under de närmaste åren en viss anpassning att ske av storleken på den trafikavdelning som finns i Falköping. Där är f.n. ungefär 210 personer sysselsatta, av vilka 130 i stationär tjänst, 70 i loktjänst och 10 i konduktörtjänst. Allteftersom vi får högre tåghastigheter och kortare restider ökas antalet direkttåg på sträckor med stort trafikunderlag, och det påverkar den åkande personalens arbetsförhållanden. Det gäller att anpassa denna personals storlek, inte minst med hänsyn till arbetsmiljön, för att undvika alltför mycken nattjänstgöring. Det är sådana åtgärder som ger en viss effekt i Falköping med en personalminskning som beräknas ske i takt med den naturliga avgången under ett antal år framåt. Hur stor den blir och hur fort den går kan jag inte lämna något besked om i dag.

Herr talman! Visserligen säger kommunikationsministern här att det bara är fråga om en minskning med två personer. Men samtidigt säger han att det kan bli personalminskning på sikt genom naturlig avgång. Då är man självfallet oroad och frågar sig hur denna personalminskning kommer att te sig framöver. Jag har också framhållit — och det är väl inte minst viktigt ur SJ:s synpunkt — att vi har god tillgång på bra arbetskraft i Falköping. Bara det bör väl utgöra en anledning för SJ att vara litet försiktiga med personalinskränkningarna där. Det är självklart att jag förstår att SJ måste anlägga företagsekonomiska bedömningar vid sitt handlande. Men även om man gör det, talar övervägande skäl för att verksamheten i Falköping bör bibehållas i samma omfattning som den nu har. Jag har pekat på den goda tillgången på arbetskraft, och jag har även pekat på att vi ur sysselsättningssynpunkt är oroade i Falköping för att SJ:s planer skall innebära inskränkningar i Falköping som går ut över sysselsättningen. Det finns all anledning att noggrant pröva den här frågan som SJ nu har aktualiserat. Den bör även prövas förutsättningslöst och inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt.
Herr talman! Låt mig bara helt kort säga att rationalisering av verksamheten för att möta kostnadsstegringar och en ny teknik är nödvändig inom all företagsamhet. SJ utgör inget undantag, utan detta är kanske snarare mera betonat i SJ än på många andra ställen därför att SJ är ett så personalintensivt företag. Men denna rationalisering, som avser att göra det möjligt för SJ att bedriva verksamheten på sätt riksdagen bestämt, är inte något specifikt för Falköping, utan den sker över hela järnvägsföretaget, över hela landet. Det drabbar naturligtvis många orter på ett sätt som ur kommunal och kommunalekonomisk synpunkt ter sig bekymmersamt. Men jag försäkrar att detta inte sker i större utsträckning än som är absolut nödvändigt för att SJ skall uppnå den rationaliseringsgrad som erfordras.
Herr talman! För att inget missförstånd skall uppstå vill jag klart deklarera att jag självfallet inte är emot en nödvändig rationalisering. Men det skall inte vara en form av rationalisering som innebär att man för över arbetskraft till orter som inte har några problem ur sysselsättningssynpunkt. Jag skall vid detta tillfälle tacka för det positiva svar jag har fått i fråga om inbjudan till överläggning. Nu är det bara att bestämma en tidpunkt som passar kommunikationsministern. Då kanske vi får möjlighet att i lugn och ro diskutera igenom den här frågan med repre sentanter jämväl från Falköpings kommun. Än en gång tack för att vi = Nr 57 Om en spårbunden förbindelse
Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att frågan om en snabb spårbunden förbindelse till Arlanda blir allsidigt belyst inför beslutet i fråga om utflyttningen av all Linjeflygs trafik till Arlanda. År 1972 tillkallade dåvarande chefen för kommunikationsdepartementet sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning om den fortsatta lokaliseringen av flygverksamheten på Bromma flygplats — ULF-utredningen. I direktiven till utredningen angavs bl.a. att med hänsyn till inrikestrafikens krav på effektiva och snabba markförbindelser med olika delar av regionen och särskilt de centrala delarna skulle särskild uppmärksamhet ägnas frågan om de olika lokaliseringsalternativens möjligheter i detta hänseende. I sitt betänkande - Brommaflyget — konstaterade utredningen att bussalternativet under relativt lång tid är den bästa lösningen för kollektivtrafiken mellan Stockholm och Arlanda. Till samma uppfattning hade även andra utredningar som berört frågan kommit. ULF-utredningen konstaterade också att, i syfte att bibehålla handlingsfriheten i fråga om de kollektiva transporternas utformning vid kommande sekelskifte, bör markreservationer för en spårförbindelse mellan Stockholm och Arlanda göras i kommande regionplan. I november i fjol tillkallade jag efter regeringens bemyndigande en särskild utredare med uppgift att överväga förutsättningarna för att i någon form bibehålla Bromma flygplats. Syftet med den nu pågående utredningen är att inför förestående ställningstagande till frågan om verksamheten på Bromma och Arlanda flygplatser komplettera föreliggande beslutsunderlag i alla de delar som hittills inte allsidigt belysts.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är att jag anser att starka skäl talar för en utflyttning av all Linjeflygs trafik till Arlanda. Ett av de skälen, säkerheten för dem som bor omkring Bromma flygplats, har vi efter det att frågan ställdes fått en fruktansvärd påminnelse om. Min fråga har alltså inte ställts med anledning av den olycka som hände vid Bromma i lördags, men naturligtvis har olyckan ytterligare strukit under kravet. Ett av de skäl som har anförts emot en utflyttning av inrikesflyget 95 Om en spårbunden förbindelse Stockholm-Arlanda till Arlanda är restiderna dit ut. Jag anser inte att betydelsen av det längre avståndet skall överdrivas. För dem som åker flygbuss rör det sig om ca 20 minuter. Men för dem som anser att en sådan förlängning av restiden är en allvarlig nackdel borde det vara angeläget att få fram en snabbförbindelse, nu när sannolikheten för att behålla inrikesflyget på Bromma rimligt att döma har minskat ytterligare. Frågan om ett snabbtåg behandlades i utredningen Brommaflyget 1974. Om man nu skall ta fram material för ett nytt ställningstagande i sommar, borde det vara självklart att även denna fråga sågs över, att man tog fram aktuella siffror och tog hänsyn till nya omständigheter. En sådan är den ökade trängseln på den ordinarie järnvägen Stockholm-Märsta. Det förhållandet att SJ ger förtur åt fjärrtågen innebär att den kollektiva lokaltrafiken, pendeltågen, hotas. De kanske inte kan köras lika tätt och regelbundet som nu. Möjligheten att sätta in extra tåg i takt med befolkningsökningen kommer inte att finnas. Ett nytt dubbelspår, som kunde klara en snabbtransport till Arlanda, skulle också ha den fördelen att man kunde föra bort fjärrtågen från pendeltågsspåren. Det skulle alltså ligga i linje med regeringsdeklarationens tanke att kollektivtrafiken skall främjas. Det skulle kännas som en trygghet för de många tusen som åker pendeltåg varje dag och för föräldrarna till de många skolungdomar som trängs på plattformarna där att slippa ha de tunga snälltågen dundrande fram på lokala linjer. Vad den nuvarande regeringen har gjort är att utnyttja den tidsfrist som har uppkommit genom förseningen av utflyttningen av Linjeflygs trafik till Arlanda till att ta fram nytt material för sitt ställningstagande. Trots min uppfattning i Brommafrågan kan jag acceptera det, för regeringen har ju försäkrat att denna nya utredning inte i sig själv leder till någon försening. Jag har ingen anledning att tvivla på det. Men kritiserar man andra för att deras utredningsmaterial har varit för ensidigt, så är man ju särskilt förpliktad att själv se till att man lägger fram ett allsidigt material. Den hemska olycka som kostade 22 människor livet för mindre än en vecka sedan skall självfallet analyseras noga, innan man drar några förhastade slutsatser. Men jag kan inte komma ifrån att den innebär en moralisk skyldighet för regeringen att göra alla de utredningar som är möjliga för att underlätta en utflyttning av flyget till Arlanda, som inte har så utsatta inflygningsvägar som Bromma. Dit hör att undersöka hur man kan förkorta tiden för marktransporten, t.ex. genom en spårbunden snabbförbindelse. Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag tolkar sista meningen så att frågan om spårbunden förbindelse med Arlanda skall kompletteras, så att materialet blir aktuellt. Jag har nämnt en ny omständighet som då måste beaktas, och jag vill fråga om detta är en riktig tolkning av svaret.

Nr 57 Herr talman! Låt mig bara helt kort nämna att SJ självfallet konti Torsdagen den nuerligt följer trafikutvecklingen, inte bara på det här spåravsnittet utan 20 januari 1977 över huvud taget. Här har man naturligtvis i blickpunkten frågan hur den framtida san — Om en spårbunden nolikt starkt ökade trafiken mellan Stockholms centrum och Arlanda = förbindelse Stockskall utformas. Som jag nämnde har även ULF-utredningen rekommen = holm-Arlanda derat författarna av regionplanen för Stockholmsområdet att reservera mark för en kommande spårförbindelse. Det är naturligtvis en stor och dyrbar investering, men den kan komma att göras. De utredningar som hittills haft att behandla de aktuella transportproblemen har t. v. stannat för bussalternativet men med beredskap för framtida spåralternativ på särskild banvall. Herr Romanus sade att man inte skall kritisera andra för ensidiga utredningar och begärde att den utredning som nu arbetar skall vara allsidig. Ja, det har vi klart uttalat. Det sägs i direktiven. De sista orden i mitt svar på herr Romanus fråga är ett direkt citat från direktiven. Utredningsmannen har alltså fått regeringens uppdrag att allsidigt belysa alla de delar av den här trafikfrågan som inte tidigare är utredda. Däri ingår även markförbindelsen mellan Stockholm och Arlanda.

Herr talman! Mitt uttalande var inte heller avsett som något angrepp på direktiven. Jag är angelägen att få bekräftat — och det hoppas jag att jag nu har fått — att man skall beakta också de andra fördelar som kan finnas med en spårbunden förbindelse Stockholm-Arlanda, t.ex. för pendeltågtrafiken i Storstockholm, som är i en besvärlig situation. I utredningen sägs att en enkel resa med järnväg med en sådan snabb förbindelse skulle kosta 12:70. Jag tycker inte det är någon avskräckande kostnad när man tänker på vad flygresorna i övrigt kostar. Jag har alltså litet svårt att dela både synen på kostnaden och framför allt uppfattningen att man skulle skjuta spårförbindelsen så långt fram i tiden. Man kan väl konstatera att den har kommit närmare genom händelserna när det gäller pendeltågtrafiken. Framför allt för dem som fäster mycket stor vikt vid att restiden till Arlanda är något längre än till Bromma borde det vara angeläget att eventuellt satsa litet ytterligare för att korta ned restiden. En spårförbindelse är naturligtvis mycket säkrare än bussar, hur man än lägger upp det. Jag vill understryka att jag inte betraktar en spårförbindelse som något avgörande villkor. Men för dem som gör det tycker jag det borde vara angeläget att få fram ett sådant utredningsmaterial. Jag är tacksam för att det kommer. Man kan se det här i ett något större perspektiv. Av de, jag tror det är 15, flygplatser som har större passagerarantal än Arlanda beräknas få när man flyttar ut Linjeflygs trafik dit, är det en stor majoritet — jag tror det är 11 — som har eller kommer att få direkt spårförbindelse. 97 Det vore inget märkligt om Sverige, som är ett tekniskt avancerat land, också kunde klara den saken för sin internationella flygplats. Jag anser att vi nu har fått garantier för att man inte i sommar, när man skall ta ställning till Bromma, kommer att finna sig i invändningen att det inte går att ordna någon snabb förbindelse och att vi därför inte kan flytta ut flygtrafiken dit på grund av att restiderna blir så mycket längre.

Herr talman!

Postverkets nya organisation innebär att god samstämmighet har nåtts mellan verkets regiongränser och länsgränserna. Sålunda hör hela Kalmar län till en och samma region — Linköpingsregionen. Lokala servicefrågor behandlas av postkontoren. I fråga om den lokala indelningen har grundtanken i den nya organisationen varit att åstadkomma en anpassning till verkets produktionsapparat, dvs. till indelningen i sorterings och transporthänseende, den s.k. brevområdesindelningen. Den lokala organisationen är således en funktion av efterfrågan på postverkets tjänster. Därvid har det inte varit lämpligt att söka följsamhet till länsindelningen i de fall detta skulle strida mot den grundläggande idén om en anpassning till brevområdesindelningen. Härtill kommer att landets kommunika tionsnät som utgör en grundval för den postala produktionen inte är utformat efter länsindelningen. Postverket, som primärt är ett kommunikationsföretag, måste självfallet anpassa sig till kommunikationsnätet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. I postverkets organisationsutredning har man sedan flera år tillbaka bearbetat organisationsförändringen. Organisationsutredningen lade den 14 november 1974 fram förslag som skulle vara grunden för vidare överväganden och utredningar. Det förslaget var, som jag ser det, väl underbyggt och hade praktiska erfarenheter som grund. Det innehöll indelning i regioner och postområden resp. distrikt som bl.a. innebar att norra Kalmar län bildade ett postområde med Västervik som huvudort. Södra Kalmar län bildade ett postområde med Kalmar som huvudort. Det var således en första grundläggande utredning som organisationsutredningen presenterade. I de sammanhangen sägs i utredningen att vid utformningen av postområdena hade det varit en strävan att ge så gott underlag som möjligt för en väl utbyggd områdesförvaltning. Jag vill hävda att det första förslaget väl hade tillfredsställt den målsättning som angavs i den första översiktliga utredningen. De remissyttranden som föreligger ger också belägg för synpunkten att det var välgrundade indelningar som presenterades. Senare — den 21 juli 1975 — frångick postverkets organisationsutredning i sina förslag de grundförslag som fanns i utredningen från 1974. Områdena Västervik och Vimmerby föreslås bli överförda till Linköpings postområde. I Kalmar län kommer det således att finnas bara ett postområde med Kalmar som huvudort. Jag tror inte att det finns några andra län i landet som bara har ett postområde. Jag anser att den först avlämnade skissen borde ha minst lika stor relevans som den sistnämnda. Jag anser inte att de argument som nu förs fram har lika god grund som argumenten i det första förslaget. Om nu inte norra Kalmar län kan bilda eget postområde, borde självfallet Vimmerby och Västervik tillhöra Kalmar postområde. Motiveringarna för att ändra på det ursprungliga förslaget anser jag inte vara tillräckliga för att man skall acceptera det nu framlagda förslaget till postområdesindelning. Kommunikationsministerns uppfattning när det gäller effektivitet, behovet av rationalisering och annat kan jag naturligtvis dela, men i den fråga det här gäller anser jag att kommunikationsministern borde ha möjlighet att påverka poststyrelsen till ytterligare överväganden.
Herr talman! För att anknyta till herr Anderssons i Gamleby sista ord vill jag säga att någon form av ministerstyre inte får utövas.

Jag kan inte finna att det har någon särskilt stor betydelse hur gränserna för områdena är dragna. Det viktigaste är väl att områdena är utformade på ett sådant sätt att det underlättar för verket att ge en snabb och god service åt kunderna. Det är detta som har varit avgörande för postområdesindelningen. Det är inte något särskilt märkvärdigt att man, såsom i detta fall, går över länsgränserna. Det förekommer beträffande ett 30-tal kommuner i 11 län i landet, att de hänförs till postområden som har sitt förvaltningscentrum i ”främmande” län.
Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande att postverkets organisationsutrednings första förslag i detta avseende var ett helt annat än det nu presenterade. Hade det inte varit fallet, skulle jag förmodligen inte ha ställt någon fråga. Organisationsutredningens förslag från år 1974 kan väl inte ha varit så i grunden felaktigt, att man radikalt måste förändra det år 1975. Det måste här finnas andra faktorer i bakgrunden. Jag är helt på det klara med nödvändigheten av att verksamheten bedrivs rationellt. Jag vill emellertid hävda att det första förslaget väl tillgodosåg rationaliteten. Jag anser dessutom att det första förslaget för Kalmar läns vidkommande hade varit till fördel. Postområdesindelningen har ju i vissa sammanhang betydelse när det gäller personaluppsättning och annat.
Herr talman! Jag vet inte vad som initierade den förändring som skedde. Jag kan bara peka på att den s.k. länsberedningen i sitt betänkande tog upp problemet med vissa landsdelars näringsgeografiska inriktning i förhållande till existerande länsgränser.

Kalmar är för delar av länet inte den givna centralorten. Detta konstaterande av länsberedningen är inte heller särskilt anmärkningsvärt, om man betänker att avstånden från olika tätorter i Västerviks och Vimmerby kommuner till Kalmar är ungefär 50 ?6 längre än avstånden från samma kommuner till Linköping.
Herr talman! En synpunkt som kommunikationsministern berör och som finns inskriven i den nu föreliggande utredningen vill jag reagera mot, nämligen: ”Styrgruppen anser att övervägande skäl talar för att ett sådant postområde bör delas. Självklar naturlig huvudort saknas. De två andra kommunerna har en klar inriktning mot Linköpingsområdet även allmänt sett.” Enligt min och länsstyrelsens i Kalmar län mening är det en överdrift att hävda någonting sådant. Det är möjligt att man kan säga att det i vissa sammanhang finns en inriktning, men inte en ”klar inriktning” som här görs gällande. Vi eftersträvar ju, som framgår av min fråga, inte bara i detta sammanhang utan också i alla andra att Kalmar läns gränser skall hävdas i olika avseenden. BI. a. detta var motivet för min fråga.

SJ:s styckegodshantering är driftplanerad med ett 30-tal knutpunktsområden med var sin knutpunktsterminal. Mellan dessa terminaler transporteras godset i järnvägsvagnar, medan transporterna inom knutpunktsområdena med några få undantag ombesörjs med lastbil. Godset lämnas och hämtas vid järnvägsstation, annat in eller utlämningsställe eller direkt hos kunden. Detta transportsystem med samverkan mellan bilgodstrafik och spårbunden trafik har tillkommit för att ge kunderna en god och snabb transportservice samtidigt som det innebär en rationell trafikuppläggning för SJ:s del.

Vad som aktualiserar sådana indragningar är inte så mycket tillämpningen av det beskrivna transportsystemet som förändringar på efterfrågesidan och strukturförändringar hos transportkonsumenterna. Om SJ av företagsekonomiska skäl finner ett beslut om indragning av exempelvis styckegodsservicen vid någon järnvägsstation påkallat, så finns det emellertid instrument för modifiering av eller åtgärder mot beslutet i den mån det leder till att transportförsörjningen skulle bli lidande. Vad jag syftar på är det institut för prövning från regeringens sida av preliminära SJ-beslut om indragning av trafik vid järnvägsstationer som tillkommit på riksdagens initiativ och som jag redogjort för här i riksdagen vid ett par tillfällen. Sådan prövning kommer till stånd, när kommun som berörs av en stationsindragning motsätter sig åtgärder och begär regeringens prövning i frågan. Erfarenheterna visar att kommunerna i allt högre grad begagnar sig av denna prövningsmöjlighet. Inom ramen för den översyn av trafikförsörjningen i det berörda området som görs vid prövningen finns det möjligheter för regeringen att genom olika föreskrifter om alternativ service garantera alla godskunder en rimlig servicenivå i förhållande till deras efterfrågan på SJ:s tjänster. Det blir härvid fråga om en bedömning från fall till fall utan några i förväg bindande regler för hur servicen skall vara utformad.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Svaret innehåller bl.a. en teknisk beskrivning av hur transportsystemet är konstruerat; det är kanske i mindre grad ett uttömmande svar på frågan. Som alldeles riktigt inledningsvis konstateras i svaret, har frågorna ställts mot bakgrund av SJ:s beslut att upphöra med styckegodshantering vid ett betydande antal järnvägsstationer under våren. Min första fråga har olyckligtvis formulerats så att statsrådet kunnat besvara den med att hänvisa till att en omfördelning av gods från landsväg till spårbunden trafik inte nödvändigtvis medför några långsiktiga effekter. Med den synen på frågeställningen har jag inte mycket att invända mot svaret. Vad jag ytterst åsyftade, vilket också angivits i interpellationens motivering, var förlusten av ett godsinlämningsställe vid en SJ-station, föranledd av en aktiv biltransportpolitik från SJ:s sida. Med det följande skall jag försöka belysa problemet litet mera. Ett godsinlämningsställe anses ur lönsamhets och personalsynpunkt böra ha ca 5 ton gods per dygn. Låt oss tänka oss ett mindre samhälle som betjänas av dels ett godsinlämningsställe vid SJ-stationen, dels en turbil utgående från godsknutpunkten. För lastbilstrafiken gäller då följande. Lastbilstransporter är ur flera synpunkter självfallet bra, därför att de erbjuder hämtning av gods hos godsinlämnaren på hans egen lastbrygga och dessutom till en lägre fraktsats än vad det skulle kosta om godset fraktades till och levererades på inlämningsstället. Nu står inte denna service alla till buds, utan de flesta och framför allt de mindre godskunderna måste åka till inlämningsstället. Är nu situationen den att inlämningsstället har en godsmängd som i ringa grad överstiger vad SJ anser lönsamt har SJ två vägar att välja emellan. Den ena är att stimulera till ökad godsmängd vid stationen, med andra ord att vidta säljåtgärder för transportservicen vid stationen och därmed också trygga lönsamheten där. Den andra vägen är att vidga servicen på lastbilssidan i området. Det kan ske mycket enkelt på det sättet att man går ut till ett företag och presenterar sina tjänster. Genom den åtgärden kan man ganska lätt föra bort ett par ton gods från inlämningsstället. Åtgärden har då, förutom den förbättrade servicen för de två företag som fick hämtning vid sin egen brygga, den effekten att godsinlämningsstället med ganska bred marginal kommer att hamna under den lägsta lönsamhetsnivå som SJ uppställt för sina inlämningsställen. Den fråga som härvid inställer sig är: Vilken service har SJ kvar att erbjuda de relativt många, men kanske mindre godsavlämnarna på orten? Det var denna effekt jag åsyftade då jag frågade om godsinlämningen vid en SJ-station kan få aktualiseras av SJ:s egna åtgärder på biltransportsidan. Frågan skulle alltså, med en skickligare formulering från min sida, ha gällt en avvägning mellan å ena sidan att ha kvar ett godsinlämningsställe som betjänar alla och å andra sidan att föra över godset till biltrafik, som lämnar många utan någon avlämningsmöjlighet. Det problemet formuleras, om också litet annorlunda, i min andra fråga, där jag undrat om statsrådet är beredd medverka till att alla som önskar anlita SJ:s biltransporttjänster också skall få det på de platser där godsinlämningen vid SJ-stationen upphört. Statsrådet har i senare delen av sitt svar till mig riktat uppmärksamheten på kommunernas möjlighet att begära regeringens prövning av indragning av transportservicen i bygden, om denna därigenom skulle bli lidande.

Jag hoppas statsrådet finner skäl att korrigera denna dystra slutsats som jag har dragit av svaret. Jag nämnde tidigare i mitt anförande möjligheten att vidta följdåtgärder för att stimulera godshanteringen i fråga om volym vid inlämningsstället. Jag anser att en godsmottagning av detta slag bäst betjänar alla godskunder Om avvägningen mellan SJ:s bilgodstrafik och spårbundna godstrafik Om avvägningen mellan SJ:s bilgodstrafik och spårbundna godstrafik och vill med anledning därav ställa följande fråga: Vilka säljåtgärder begagnar sig SJ av för att vidga godstransportvolymen vid sina stationer?

Herr talman! Herr Andersson i Ljung uttryckte viss misstänksamhet gentemot SJ och kanske också mot mig. Jag vet inte om det var meningen. Jag kan försäkra herr Andersson att det inte finns någon anledning att misstänka vare sig mig eller statens järnvägar för att ha några dåliga avsikter. Eftersom järnvägsföretaget är ett serviceföretag måste dess strävan naturligtvis gå ut på att inom ramen för den ekonomi som riksdagen ålagt företaget ge bästa tänkbara service. När det gäller indragningar av styckegodstrafiken vid järnvägsstationer vore det kanske att ta till litet för mycket om man från regeringens sida skulle ålägga statens järnvägar en generell skyldighet att erbjuda alla kunder hämtningsservice med bil direkt hos kunden. Som jag framhållit i mitt svar kan regeringen vid en prövning på olika sätt tillgodose motiverade kundbehov och garantera en fortsatt rimlig servicenivå. Detta gäller även mindre kunder och strökunder. Formerna för denna service kan naturligtvis växla, beroende på ortsomfattningen och de lokala förutsättningarna. För att här ta några exempel kan jag nämna att man som alternativ till service på stationen kan ordna med in och utlämningsställe i en affär eller en bensinmack på orten. I vissa fall kan man för mindre skrymmande gods anlita befintlig busstrafik och via godsombud i en kiosk eller vid en busshållplats i direkt kontakt med föraren hämta eller avlämna sitt gods. Det finns en mängd olika möjligheter att klara detta. Jag utgår från att SJ, lika väl som vi inom regeringen, vid uppdragandet av handlingslinjerna skall finna det angeläget att utnyttja de möjligheterna på ett för kunden fördelaktigt sätt. Slutligen framställde herr Andersson i Ljung följdfrågan vilka säljåtgärder SJ har vidtagit för att öka godsvolymerna. Jag vill där svara att SJ under många år har drivit en mycket aktiv marknadsföringspolitik med annonsering och annan upplysning, och i stort sett kan man väl säga att den marknadsföringen har präglats av ett i hög grad modernt förfarande och stor flexibilitet. Den har också givit goda resultat.

Herr talman! Jag har kommit in i denna debatt något sent och har tyvärr inte hunnit skaffa mig den överblick i ärendet som jag behövt ha. Men jag tycker att det är en mycket viktig fråga som herr Andersson i Ljung här har tagit upp. Den berör ju hela styckegodsrörelsen i vårt land, och den indragning av SJ:s godstransportverksamhet som nu pågår har väckt och väcker stor oro ute i landet. SJ betraktar väl denna indragning som en normal rationaliseringsåtgärd i försöken att minska det underskott som SJ redovisar för styckegods hanteringen, och enligt vad jag förstått emanerar de beslut som SJ här fattat från de direktiv som SJ-ledningen skickade ut till distrikten under sensommaren 1976. Där sades det att distrikten under hösten skulle göra en inventering och till SJ inrapportera hur mycket mindrekostnader man kunde få genom att minska styckegodsservicen på de stationer där man haft styckegodsservice utöver ordinarie expeditionstid, t.ex. kört i två skift. Syftet var alltså att SJ skulle krympa serviceområdet därför att det skulle innebära svårigheter för vissa stationer att hålla expeditionstiderna. Genom de indragningar som SJ då förväntade sig skulle man få en del mindrekostnader och därmed uppnå bättre balans i styckegodsrörelsen. Men vad som brast i denna utredning — såvitt jag såg, när jag gick igenom direktiven — var att det inte sades någonting om vilka mindreintäkter man också skulle få av den försnävade serviceverksamheten för styckegodset. Och detta är tyvärr signifikativt för SJ. Man lägger så oerhört stor vikt vid kostnadssidan men tar inte reda på vilka effekter åtgärderna kan få på intäktssidan och vad åtgärderna kan ha för negativa multiplikatoreffekter när det gäller servicen på andra områden. Närservicen har en oerhört stor betydelse. Jag har förståelse för SJ:s spridning med lastbil från knutpunkter i fråga om stycke och containergods och all annan godstrafik. Men det finns en gräns för denna koncentration. När det gäller styckegodstrafiken behövs en närservice. Om den minskas förlorar man inte bara det gods som SJ tycker sig ha blivit belastat med, utan man förlorar ytterligare gods. Vart tar det godset vägen? Jo, det far helt enkelt ut på landsvägen. SJ:s mindrekostnader minskar visserligen, men jag är övertygad om att i stor utsträckning minskar SJ:s intäkter så mycket mera. Jag ser inte den här frågeställningen, när man tar upp det i riksdagen, som en kritik mot kommunikationsministern, men jag anser att det är ett viktigt observandum gentemot SJ. Just nu pågår en del trafikpolitiska och andra utredningar som sedermera skall sammanföras i en proposition om den framtida trafikpolitiken i vårt land. Om SJ genom indragningar och rationaliseringar inom sitt eget verksamhetsområde och beslutsområde ändrar sin service kan man komma i det läget att man undergräver godsunderlaget så att det får effekter som man inte har drömt om. Min avsikt med det här inlägget är att fästa uppmärksamheten på vikten av att man inom SJ är sparsam med omfattande rationaliseringar som kan försvåra SJ:s läge och SJ:s möjligheter att hävda sig bättre på marknaden när SJ får andra utgångspunkter för sin verksamhet i en framtida ny trafikpolitik.

Herr talman! Statsrådet uttryckte farhågan att jag rent av hyste misstänksamhet emot hans person. Det kan jag försäkra att jag inte gör. Jag hyser i stället de allra största förväntningar på statsrådets kvalifi Om avvägningen mellan SJ:s bilgodstrafik och spårbundna godstrafik Om avvägningen mellan SJ:s bilgodstrafik och spårbundna godstrafik kationer, som i den nya och betydelsefulla position han innehar efter regeringsskiftet kommer att kunna var ytterligt värdefulla för den svenska transportpolitiken. Det är också en av anledningarna till att jag har riktat mig till honom med min interpellation. Att jag inte heller hyser misstänksamhet mot SJ kan jag försäkra, men den formulering som kommit till användning i svaret gav mig anledning att fundera över om formuleringen täckte alla människors behov ute i bygden, och följaktligen kunde det uppfattas såsom en misstanke.

Det är en enkel och bra åtgärd som rimligen eliminerar de flesta av de farhågor jag har tagit upp i min interpellation. Jag vill emellertid återkomma ett enda ögonblick till frågan om de här godsinlämningsställena. Jag utesluter faktiskt inte i min interpellation att man rent av skulle kunna tänka sig, vid hot om nedläggning av till inlämningsstället. Därmed har den lilla orten sitt inlämningsställe kvar, och den har förhoppningsvis också två tjänstemän kvar på platsen som sköter detta. Med andra ord: resonemang om en levande landsbygd ges på det sättet innehåll. Jag tror att den nya regeringen har haft detta klart för sig då man i regeringsdeklarationen noterade att transportpolitiken, om jag minns rätt, skulle vara ett led i regionalpolitiken. Det finns alltså här kopplingar som, om mina intentioner i någon mån kunde vinna gehör, också skulle tillgodose andra saker än ren transportpolitik och godsservice. Jag ber att återigen få tacka statsrådet för det välvilliga svaret.

Herr talman! Jag tolkar herr Sellgrens uttalande ungefär så, att han anser att man inom SJ i nuvarande transportpolitiska läge bör vara återhållsam med sådana rationaliseringsåtgärder som kan försvåra genomförandet av en ny eller modifierad transportpolitik. I den åsikten kan jag helt och fullt instämma. En sådan återhållsamhet skall naturligtvis också prägla regeringens handlande, då vi nom kommunikationsdepartementet får besvär från kommunerna rörande SJ-beslut som innebär indragning av service. Vi kommer att vara mycket varsamma i avvaktan på att vi får riktlinjerna för den nya transportpolitiken accepterade av riksdagen. I annat fall riskerar vi att handla i blindo och vidta åtgärder som är till skada för framtiden. När departementet prövar dessa besvär som har ingivits och som kommer att fortsätta att strömma in, så kan man naturligtvis fråga sig: Vilka möjligheter har vi inom departementet att överblicka utvecklingen? Jag har visserligen inte varit i departementet så länge, men jag har en känsla av att man där har fått en god insyn i förhållandena. Vi har haft denna överprövningsmöjlighet ända sedan hösten 1968, och ett förhållandevis stort antal ärenden har alltså sedan dess analyserats, behandlats och lett till beslut av regeringen. Man har således på ett realistiskt och värdefullt sätt skaffat sig kännedom om verkningarna av olika åtgärder. När vi, i anslutning till den verksamhet som nu bedrivs, i allt större utsträckning får sådana här besvär att pröva tror jag därför, som jag nyss sade, att vi har ett bra underlag för de beslut som departementet kommer att föreslå regeringen att fatta.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den lugnande deklaration som kommunikationsministern avgav i fråga om indragningar och liknande. Men omprövningsmöjligheterna gäller ju — såvitt jag förstår — bara rena indragningsärenden, t.ex. indragning av en bandel, servicen på en järnvägsstation osv. Vad regeringen inte kan komma åt är emellertid — återigen såvitt jag förstår — att SJ begränsar sin nuvarande service på en station eller inom ett trafikområde. Man begränsar t.ex. in och utlämningstiderna för styckegods på en expedition, vilket medför en försämrad service till kundkretsen och leder till bortfall av godsunderlag till förmån för lastbilstrafiken. Ett annat exempel är att man drar in en och annan tur på en bandel, kanske en motorvagn som går i lokal eller regional trafik. På det viset försämras servicen och minskas trafikunderlaget tills det är dags att dra in ytterligare en tur. När den lilla rest som sedan återstår inte utgör ett tillräckligt trafikunderlag, vill SJ dra in hela trafiken. Först när besked om detta kommer till kommunerna har de möjlighet att gå till regeringen. Men om de hade möjlighet att gå till regeringen även vid ändring av turtidtabeller och, inte minst, vid ändring av turtiderna för in och utlämning av styckegods, då vore det en klar fördel.

Min avsikt var att i dag besvara interpellationen av fru Håkansson om åtgärder för att förebygga självmord. Fru Håkansson har emellertid inte möjlighet att ta emot svaret i dag. Jag har därför med henne överenskommit om att besvara interpellationen den 8 februari.
Herr talman! Fru Andrén har frågat socialministern om han anser det lämpligt att tillsätta en utredning för att klarlägga behovet av forskning, utbildning, information och andra åtgärder för att på ett mer effektivt sätt bekämpa de allergiska sjukdomarna. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Såsom fru Andrén har framhållit i sin interpellation är allergiska problem mycket vanliga i vår tid och ofta besvärliga att komma till rätta med. En stor del av patienterna med allergiska sjukdomar behandlas av allmänläkare. Vissa patienter kräver emellertid specialistvård, främst vid lungmedicinska, internmedicinska, barnmedicinska, dermatologiska, otologiska och yrkesmedicinska kliniker. De astmasjuka har under de senaste decennierna fått betydligt förbättrade vårdmöjligheter genom att lungmedicinen i mycket betydande utsträckning har övertagit såväl sluten som öppen astmavård. Jag vill här nämna att socialstyrelsen år 1974 fastställde behörighetsvillkor för innehav av tjänst för vidareutbildad läkare inom verksamhetsområdet internmedicinsk allergologi. Därigenom bör rekryteringen av allergologiskt skolade läkare underlättas. En utbyggnad av yrkesdermatologin pågår också, vilket är viktigt för stora grupper av allergiker. Eftersom överkänslighet mot olika ämnen är ett resultat av en immunologisk process, är det i hög grad angeläget att få till stånd en utveckling inom klinisk immunologi.

En betydande grundforskning inom främst immunologi pågår i vårt land i nära samarbete med den internationella forskningen. Epokgörande forskningsinsatser har utförts i vårt land beträffande de s.k. allergen specifika IgE-antikropparna, vilket har gett nya möjligheter för diagnos Nr 57 och behandling vid allergiska sjukdomar. En praktiskt tillämpad forskning pågår också sedan länge. Beträffande astma äger bl.a. en omfattande forskning rum på flera lungkliniker på universitetssjukhus i samarbete I med företrädare för allergologi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi Om bekämpandet m.fl. Ett annat exempel härpå utgör ett med stöd från arbetarskydds = av allergiska fonden i Malmö och Stockholm bedrivet projekt som tar sikte på att — sjukdomar förebygga allergiska kontakteksem. Det är givetvis viktigt att forskningen inom detta område utökas och breddas genom samarbete mellan företrädare för berörda specialiteter. När det gäller allergiska sjukdomar behövs också en bred information till både allergikerna själva och allmänheten. Detta gäller inte minst personer som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med allergisjuka i förskolor, skolor, på arbetsplatser osv. Ökad information om möjligheterna att genom miljösanering underlätta allergikernas dagliga livsföring behövs liksom ökad förståelse för allergikernas problem. Riksförbundet mot allergi gör med ett visst statligt stöd en utomordentligt värdefull insats på detta område. På det lokala planet är det enligt min mening lämpligt att distriktssköterskorna i första hand informerar om allergiska reaktioner och om vad som går att göra för att skapa symtomfria miljöer eller minska patienternas lidanden. Av vad jag här har sagt framgår att allergiska sjukdomar är ett omfattande och svårbemästrat problem. Jag vill nämna att jag avser att inom kort ta upp allergifrågan med tillgänglig expertis inom mitt ansvarsområde. Meningen är att dessa kontakter skall ge ökad kunskap om lämpligt sätt att angripa allergiproblematiken.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Troedsson för svaret på min interpellation. Det är ett ganska utförligt svar. Statsrådet uppehåller sig främst vid de medicinska synpunkterna och resurserna. Även om detta är viktigt tycker jag nog att statsrådet Troedsson i svaret ägnar sig alltför ensidigt åt forskningssidan och betraktar allergin nästan enbart som ett sjukdomstillstånd. Statsrådet bortser från att allergianlagen — den atopiska allergin — utgör 10-15 96 av all allergi. Svaret går därför inte heller in på grundproblemen, nämligen vikten av att kunna hålla sig borta från de allergiframkallande ämnena. Den så viktiga profylaktiska sidan tas knappast upp alls i svaret. Inte heller den internmedicinska allergologin poängteras tillräckligt, trots att så många besvär debuterar i barnaåldern och att förebyggande åtgärder då kan åstadkomma bestående resultat. Statsmakterna har dock observerat pediatrikens betydelse inom allergiområdet genom att fastlägga barnallergologin som en subspecialitet. Socialstyrelsen har också företagit en utredning som resulterat i betänkandet ”Pediatrik på 80-talet”. Man får inte bortse från att de allergiska sjukdomarna utgör en stor 109 110 post inom sjukvården, varför det även måste vara ekonomiskt försvarbart med specialbehandling av dessa annars kroniska sjukdomar. Det är alltså nödvändigt med en generell profylax. De flesta allergiska barn kan få bestående men om förebyggande åtgärder ej sätts in. Därför hade det varit angeläget om man i svaret mer tagit upp problemet med barnläkare, skolläkare och t.ex. verksläkare, vilka i stor utsträckning får ta emot allergikerna men som inte har någon egentlig utbildning på det här området. Det ser ju ut som om allergisjukdomarna är på väg att sprida sig ytterligare, och det poängterade också statsrådet Troedsson. Orsakerna kan vara många, men mycket hänger säkerligen samman med miljön och en rad nya ämnen som kommit till användning. Yrkesallergierna utgör endast 1-2 96 av alla allergier. Men de utgör ändå en mycket stor andel av alla yrkessjukdomar. Vi kan inte begära att t.ex. allmänläkarna, som inte har utbildning på det här området, skall kunna ge adekvat behandling. Tyvärr är det många allergiker som inte håller med statsrådet om att behandlingen blivit så mycket bättre just därför att så få läkare är utbildade inom allergin. En av de vanligaste allergierna är astma. Denna sjukdom kan vara av olika slag och kan därför inte alltid behandlas lika. Därför är det inte säkert att alla astmapatienter får en bättre behandling nu, trots att lungmedicinen övertagit större andelen av astmavården. Just den allergiska astman måste ju i stället behandlas genom sanering av miljön och genom förebyggande åtgärder, vilket inte alla lungläkare har utbildning för. En professur i barnallergologi är därför bl.a. mycket angelägen, och det tror jag också att vi är överens om. Det är helt riktigt, som statsrådet säger i sitt svar, att en bred information behövs när det gäller de allergiska sjukdomarna, som ju berör ca en miljon människor — en information inte bara till allergikerna själva, till de anhöriga och till allmänheten utan också till samhället. Riksförbundet mot allergi, som är en synnerligen livaktig organisation, har ju under 1976 sökt sprida information som jag tror i viss mån verkligen har gått hem. Men det behövs naturligtvis ytterligare och större insatser på det här området. Visst vore det bra om distriktssköterskorna skulle kunna göra rejäla insatser när det gäller information om och förebyggande av allergiska reaktioner. Men inte heller distriktssköterskorna har tillräcklig utbildning på det här området, utan de måste i så fall få sådan, och deras antal måste också utökas eftersom de redan nu är ganska betungade av alla sina olika uppgifter. Eftersom saneringsåtgärder av olika slag behövs, borde det därför vid varje sjukhus allergologiska enhet finnas en särskilt utbildad saneringsexpert som i samråd med läkare hjälpte till att föreslå olika saneringsåtgärder i den sjukes hem. Dessa saneringsexperter kunde gärna vara specialutbildade kuratorer. Men det är inte bara hemmet som berörs utan hela samhällets planering. — Nr 57 Vi medverkar nämligen i vårt samhälle till att bibehålla de sjuka inom vårdapparaten — de som har en allergisk disposition får genom för dem olämpliga miljöer en manifest allergi. När det gäller atopisk — alltså ärftlig, —- allergi måste man angripa grundorsaken. Man måste eliminera de al Om bekämpandet lergiframkallande ämnena, som vi omger oss med, och samhället måste = av allergiska då gå före i utvecklingen. Det är därför synnerligen viktigt att alla offentliga — sjukdomar I lokaler är fria från allergiframkallande ämnen, varför man bör undvika t.ex. heltäckningsmattor och olämpliga växter. Likaså bör rökförbud råda. Särskilda rökrum för dem som röker bör därför finnas på sjukhus, i samlingslokaler, skolor o. d. Djurförbud i allmänna lokaler bör övervägas liksom i vissa utrymmen på våra färdmedel. Som vi alla förstår är allergiproblemen inte lösta i en handvändning, men jag hoppas att statsrådet Troedsson och jag är överens om att kraftfulla åtgärder måste sättas in på bred front och fortast möjligt. Därför hade jag föreslagit en utredning för att om möjligt få med alla de områden och aspekter som jag här tagit upp och naturligtvis många andra som dessutom finns — och då forskningen inte att förglömma. Herr talman! I en utredning borde självklart representanter för allergikerna själva finnas med för att som experter kunna redogöra för sina synpunkter och behov. Jag hoppas därför att de experter som statsrådet har för avsikt att sammankalla kommer att bestå av bl.a. någon allergiker eller anhörig till sådan och av någon utbildad allergologisk expert.

Herr talman! Jag kan helt hålla med fru Andrén när det gäller vikten av att satsa på förebyggande åtgärder inom detta område såväl som inom många andra. Fru Andrén framförde en lång rad konkreta förslag till vad hon ansåg borde göras. Givetvis är jag nu inte beredd att ta ställning till dem — det vore att föregripa de rådslag som jag ämnar ha på detta område. När det gäller utbildningen tror jag att allergiska reaktioner i dag verkligen ägnas stor uppmärksamhet inom denna när det gäller all sjukvårdspersonal. Men det är mycket möjligt att dessa inslag skulle kunna kompletteras med vidareutbildning på detta område under fortbildningsdagar i landstingens regi. Det är en av de frågor som kommer att tas upp till diskussion. Informationen är naturligtvis av stor betydelse, och jag håller helt med fru Andrén att det inte bara gäller allergikerna själva och vad som bör iakttas i den dagliga livsföringen utan att det är inte minst viktigt — och kanske allra viktigast — att hos allmänheten verkligen skapa förståelse för de allergisjukas problem. Jag kan helt dela fru Andréns uppfattning om att astmatiker i stor utsträckning är allergiska mot tobaksrök. Jag tycker också att samhället här borde gå före med gott exempel och att offentliga miljöer så långt möjligt skall vara rökfria, vilket då också skulle innebära att rökrum får inrättas. Den utvecklingen är redan på väg — jag kan här nämna 111 SJ:s restaurangvagnar och försäkringskassornas lokaler. Jag tycker att den inriktningen är riktig. Jag skulle kanske också något beröra allergiproblemen i arbetslivet, eftersom allergiframkallande ämnen där kan förekomma i mycket höga koncentrationer. Sedan ett allergiskt tillstånd väl har uppstått behövs det i allmänhet en mycket liten förnyad disposition för att framkalla den allergiska reaktionen. Av det skälet är det svårt att fastställa de hygieniska gränsvärden som förebygger allergier. I arbetarskyddsstyrelsens gränsvärdeslista har emellertid tagits upp särskilt låga värden för ämnen med starkt allergiframkallande tendens. Den viktigaste förebyggande åtgärden är naturligtvis att ersätta hälsofarliga ämnen och produkter med ofarliga eller mindre farliga sådana. Om det inte går, måste man försöka att effektivt förhindra att damm, rök, gaser och ångor sprids på arbetsplatsen. Jag kan också nämna att detta synsätt kommer att prägla det förslag till ny arbetsmiljölag som regeringen avser att inom kort överlämna till lagrådet för granskning. Jag är övertygad om att det i sig skulle ha avsevärda förebyggande effekter. Fru Andrén var också inne på frågan om boendemiljön. Detta är ju inte mitt ämnesområde, utan här kommer bostadsdepartementet in i bilden, men jag föreställer mig att det efter det här rådslaget kan finnas all anledning att ta kontakt med bostadsdepartementet i dessa frågor liksom det också kan komma att finnas anledning att ta kontakt med utbildningsdepartementet när det gäller forskning och undervisning på detta område.
Herr talman! Jag är tacksam för de kompletterande upplysningar som statsrådet Troedsson gav här och som vittnar om att hon har en positiv inställning till att ta itu med de allergiska problemen. F. ö. är jag naturligtvis beredd att vänta på senare informationer och rapporter med anledning av de undersökningar som statsrådet nu har för avsikt att påbörja beträffande allergiproblematiken. Jag vill understryka att hela samhällsplaneringen borde diskuteras även ur allergisynpunkt och att jag hoppas att förslag till konkreta åtgärder inte kommer att låta vänta på sig alltför länge.

Herr talman! Herr Alsén har frågat socialministern om han är beredd att medverka till att projekteringstillstånd lämnas för ny kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt fastställd ärendeförteckning är det jag som har att besvara frågan. Enligt vad jag har inhämtat avser kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande att under våren 1977 lägga fram förslag om uppförande av en nybyggnad för sjukhusets kvinnoklinik och begära projekteringsuppdrag. Framställningen kommer då att prövas av regeringen i vanlig ordning.

Herr talman! Jag vill givetvis tacka fru statsrådet för att hon har svarat på min fråga, men jag kan inte läsa svaret utan att känna besvikelse. Man får en känsla av att fru statsrådet upplever frågan som ny och en smula obekant, men både fru statsrådet och jag vet ju att det inte förhåller sig så. Det är en mycket gammal fråga, och den är i hög grad aktuell i statsrådets egen valkrets. Frågan om en ny kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har vid flera tillfällen framhållits vara mycket svår. Vid förra riksmötet kände sig socialdemokraterna på Uppsalabänken nödsakade att väcka en motion med hemställan om en omedelbar projektering av en ny kvinnokliniksbyggnad. Vi menade att det fanns underlag för att starta ett sådant arbete, och vi tecknade också den bakgrund som måste finnas med när det gäller att bedöma sådana här ärenden. Det visade sig föreligga helt oacceptabla förhållanden vid sjukhuset både för personal och för patienter. Jag skall inte rekapitulera det eftersom jag vet att fru statsrådet väl känner till förhållandena. Under det år som gått har problemen snarast förvärrats. Utskottet tog ställning till vår motion i betänkandet 30 och skrev då att det inte var berett att tillstyrka motionen utan avstyrkte den mot bakgrund av att det saknades ett planmässigt underlag för sjukvården i Uppsala län. Efter det landstingsbeslut som fattats nu har vi det planmässiga underlaget, och det var detta som gav mig anledning att fråga om inte regeringen nu är beredd att starta projekteringsarbetet. I budgetpropositionen för 1977 omtalas att det pågår en revidering av 1971 års byggnadsprogram för en ny kvinnoklinik. Det står också i propositionen att byggnadskommittén för projekteringsarbete för ny kvinnokliniksbyggnad beräknar en medelsförbrukningt.o.m. budgetåret 1977/78 på 1 milj.kr. Det har alltså redan i budgetpropositionen anmälts att man från kommitténs sida beräknar kunna komma i gång under 1977/78, och man har också angett kostnaden. Statsrådet säger inte ett ord om detta, varför jag tycker att det är ett rätt torftigt svar jag fått här i dag. Jag hade förväntat mig en klart positiv inställning, inte minst med tanke på att statsrådet väl känner de oefterättliga förhållandena vid sjukhuset. Dessa förhållanden gör att det är av behovet påkallat att väcka en motion även till innevarande års riksdag, och vi skall göra det från socialdemokratiskt håll på Uppsalabänken. Jag beklagar att vi inte kunnat få ett klart positivt besked från statsrådet i dag i denna fråga.
Herr talman! Som herr Alsén förmodade är frågan ingalunda ny och obekant för mig heller. Men, som herr Alsén säkerligen innerst inne själv förstår, är jag nu innan jag fått del av framställningen från kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande inte beredd att ta ställning.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet måste uppträda med en viss försiktighet i ärendet, men det har ju inte bara från socialdemokratiskt håll i Uppsala län utan också från över huvud taget alla de organ, också statliga, som har bedömt denna fråga sagts klart ut att de nuvarande förhållandena vid kvinnokliniken inte är acceptabla. Det är nödvändigt att skaffa nya resurser i detta sammanhang till ett sjukhus som i övrigt — det vill jag gärna säga — i stor utsträckning fungerar mycket bra och är väl utrustat. Men just på detta område är situationen helt oacceptabel Jag tycker att det hade varit värdefullt inte minst för väljarna i vår egen gemensamma valkrets, fru statsråd, om vi åtminstone hade fått en antydan om en välvillig och positiv behandling av det förslag som brinn RR RE byggnadskommittén nu, som det har förutskickats, kommer att förelägga — Om tillämpningen regeringen. av bestämmelserna om kriminalvård i anstalt
Herr talman! Av herr Alséns inlägg får man det intrycket att det skulle föreligga en passivitet på detta område. Så är ingalunda fallet. Det kommer ju en framställning från byggnadskommittén i vår, och den avvaktar vi.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det inte råder passivitet på det lokala planet. Där handlägger såväl tjänstemän som politiker denna fråga med stort allvar och också — skulle jag vilja säga — under stor press med tanke på tidsbristen och övriga förhållanden. Men jag vill återigen understryka att jag, och jag tror att det gäller även människorna ute i valkretsen, hade satt stort värde på en antydan från statsrådet om att också regeringen känner en vilja att komma till rätta med dessa förhållanden. Jag och, som jag vet, alla av denna fråga intresserade medborgare förstår väl statsrådets yttrande i svaret att regeringen i vanlig ordning kommer att pröva frågan. Men det säger ju ingenting om vilket resultat regeringen kan väntas komma fram till i sak, och det är det som är intressant. Den formella sidan av ärendena är jag och flertalet med mig helt på det klara med, men vi hade satt värde på att få någon uppfattning om hur regeringen reellt kommer att se på denna fråga.
Herr talman! Regeringens ställningstagande i sak måste självfallet bli beroende av den framställning som vi avvaktar.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig dels om jag anser att bestämmelserna i lagen om kriminalvård i anstalt tillämpas i enlighet med riksdagens beslut i fall som närmare angetts i interpel för att förhindra liknande rymningar.

Intagen som avses med denna bestämmelse får enligt 32 § andra stycket samma lag beviljas korttidspermission endast om synnerliga skäl föreligger. I propositionen med förslaget till nämnda bestämmelser uttalades bl.a. att avsikten med särbestämmelserna inte är att intagna som tillhör ifrågavarande kategori av brottslingar i praktiken skall vara helt avskurna från möjligheten att få permissioner. ”Avsikten är främst att skapa garantier för att frågan om permission i dessa fall alltid blir föremål för en mycket noggrann och allsidig prövning.

Frågan i vad mån något fel begåtts i samband med de aktuella permissionerna är f. n. föremål för utredning av justitiekanslern resp. justitieombudsmannen. Innan dessa utredningar är slutförda vill jag inte göra några uttalanden huruvida lagen om kriminalvård i anstalt har tilllämpats på riktigt sätt i dessa fall. Beträffande fru Kristenssons andra fråga vill jag meddela att en arbetsgrupp inom justitiedepartementet med representanter för departementet, kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen sedan augusti månad 1976 arbetar med frågor som bl.a. rör rymningar i samband med permissioner från anstalterna. När resultatet av arbetsgruppens arbete föreligger får man ta ställning till frågan om ändringar är påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag beklagar att jag inte blev i tillfälle att ta emot svaret vid den tidpunkt som vi från början hade överenskommit om. När det gäller själva sakfrågan får jag väl först säga att svaret egentligen inte innehåller något som inte var känt förut. Man saknar ett ställningstagande från justitieministerns sida, om de händelser som jag åberopar i min interpellation kan accepteras eller inte. Som jag ser det är det nödvändigt att vi i vårt land försöker bemästra och bemöta den organiserade brottsligheten med en genomtänkt politik. Det gäller inte minst utformningen av kriminalvården. Jag vill erinra — Nr 58 om att det krävs ett ofta mångårigt arbete från polisens sida för att efter Fredagen den spana de brottslingar det här är fråga om och över huvud taget komma 21 januari 1977 åt den här typen av brottslig verksamhet. Både åklagare och domstolar IL ägnar betydande tid åt handläggningen av sådana här ärenden. Men det — Om tillämpningen är ju inte acceptabelt om det sedan blir så att när vederbörande överförts av bestämmelserna till kriminalvård så tar det inte lång tid förrän han lyckas rymma eller om kriminalvård i på annat sätt undandra sig rättvisans fortsatta gång. Det är enligt min = anstalt uppfattning olyckligt om situationen skulle bli den att Sverige framstår som ett ännu mer attraktivt land för de internationella brottssyndikaten än vad det till äventyrs redan är. Jag är t.ex. övertygad om att vetskapen om Karl Paukschs rymning har spritt sig på åtskilliga håll i världen. Det vore beklagligt om man skulle ta det till intäkt för att tro att vi i vårt land skulle bedriva en närmast lättsinnig kriminalvårdspolitik när det gäller personer som har begått verkligt grova brott. Svensk kriminalvård av i dag är behäftad med stora brister. Jag skall inte gå in på det, för det ligger inte direkt inom ramen för interpellationen. Jag tänker närmast på det omfattande narkotikamissbruket på våra anstalter, som gör att talet om rehabilitering i många fall egentligen är ett hån. Jag tycker att man har anledning att efterlysa en större aktivitet, möjligen från justitiedepartementets sida men i varje fall från kriminalvårdsstyrelsens sida, för att försöka bemästra de väldiga problem som föreligger. Men jag skulle ändå återigen — liksom så många gånger förut — vilja klargöra att vi alla här i riksdagen omfattar principen om en human kriminalvård. Och som jag också har sagt många gånger tidigare är det för att man skall kunna stå fast vid en sådan princip nödvändigt att man genomför en ordentlig differentiering när det gäller behandlingen av de intagna. Man måste alltså inse att det är nödvändigt att behandla personer som ägnar sig åt den här systematiskt organiserade brottsligheten på ett mycket stramare sätt än vad man vill tillämpa när det gäller det s.k. normalklientelet. Jag har med anledning av de inträffade händelserna och i anledning av min interpellation gått igenom aktuella riksdagsuttalanden för att försöka få klart för mig den lagliga grunden för den här differentieringen. Jag tycker att slutsatsen av en sådan genomgång för mitt vidkommande blir att det finns en laglig grund för en differentiering. Det gäller både permissioner, placering på öppna anstalter och villkorlig frigivning. Även för telefon och brevkontrollen förutsätter riksdagsbesluten begränsningar av säkerhetsskäl. De beslut som riksdagen har fattat hänför sig till några speciella propositioner. Jag vill bara helt kort nämna att den första gäller en proposition som avgavs 1972, nr 67, som avser åtgärder mot narkotikamissbruket. Propositionen är f.ö. signerad av herr Lidbom. Jag tillåter mig att citera ett litet avsnitt. Där sägs: ”Mot denna bakgrund vill jag understryka det angelägna i att lagöverträdare som ägnat sig åt en organiserad eller systematisk kriminell verksamhet och beträffande 127 vilka samhälleliga stödåtgärder inte kan förväntas ha någon effekt, inte beviljas permissioner eller får förmånen av vård i öppen anstalt i samma omfattning som hittills. I fråga om denna kategori av intagna bör man vara särskilt uppmärksam på rymningsfaran och risken för fortsatt brottslighet av speciellt samhällsfarlig natur.” Man fortsätter: ”Genomförandet av en mera restriktiv praxis i fråga om permissioner och placering på öppen anstalt för vissa intagna innebär att det måste ske en differentierad bedömning som i enskilda fall kan ställa den beslutande myndigheten inför mycket grannlaga avgöranden. Det är angeläget att en ändrad tillämpning följer så långt möjligt enhetliga riktlinjer.” Det här uttalandet i propositionen ställde sig riksdagen bakom. I budgetpropostionen år 1973, Bilaga 4, säger statsrådet Geijer: ”Vissa typer av brott är ofrånkomligen av den karaktären att samhällets avståndstagande måste demonstreras med särskild tyngd och ett upprepande så vitt möjligt förhindras. Att bortse från detta skulle säkerligen leda till att allmänhetens förtroende för kriminalvården och övriga rättsrådande myndigheters verksamhet allvarligt skadas. I dessa fall får de dömda nödvändigtvis underkasta sig kännbara inskränkningar i sin personliga frihet och får finna sig i de förändringar av sin allmänna livsföring som är en direkt konsekvens av domstolens beslut. Det ur rehabiliteringssynpunkt fördelaktigare behandlingsalternativet måste därvid vägas mot krav på beaktande av säkerhet och samhällsskydd.” Vad sedan gäller propositionen 1974:20 om lagstiftning om kriminalvård i anstalt m.m. har justitieministern själv i sitt svar citerat aktuella avsnitt. Till detta skulle jag också i och för sig kunna lägga uttalanden av justitieutskottet som ytterligare preciserar dessa uttalanden. Jag menar alltså att det finns en laglig grund för en genomtänkt differentiering. Men med det vill jag inte påstå att några ytterligare förtydliganden är onödiga. Men kvar står frågan — eftersom det otvivelaktigt föreligger brister —- om det då är kungörelserna eller tillämpningsföreskrifterna som i detta avseende inte är tillräckligt tydliga, eller vad felet kan vara. Justitieministern går inte in på detta utan åberopar de undersökningar som justitieombudsmannen och justitiekanslern f. n. håller på med. I och för sig är det väl rimligt att man vill se vad de har att anföra, men vad jag var ute efter i min interpellation var faktiskt inte att få klarlagt om något direkt fel har begåtts. Vad jag hela tiden har syftat till är att få veta om föreskrifterna verkligen är tillräckligt tydliga för att kunna tjäna som en ordentlig ledning för kriminalvårdsstyrelsens personal. Min fråga till herr justitieministern skulle nu vara: Om exempelvis justitieombudsmannen kommer fram till att något fel inte har begåtts och inte heller har några synpunkter på att här behövs förtydliganden t.ex. av tillämpningsföreskrifterna, menar herr justitieministern att då är allting bra, då krävs inga särskilda åtgärder? Slutligen nämner herr justitieministern i sitt svar den arbetsgrupp som sysslar med att pröva permissionsfrågorna. Jag vill erinra om att den — Nr 58 arbetsgruppen tillsattes strax före valet förra året med anledning av den Fredagen den diskussion som då fördes i dagspressen om de väldigt många rymningar 21 januari 1977 från kriminalvårdsanstalterna som hade ägt rum under sommaren. Vi I riksdagsmän har ju inte någon större aning om vad det ligger för direktiv Om tillämpningen eller tankar bakom de arbetsgrupper som finns inom olika departement, av bestämmelserna och därför är det svårt både att berömma — ”det här förefaller bra” — om kriminalvård i och att kritisera — ”det här är ju inte tillräckligt”. Jag skulle därför vilja — anstalt fråga om statsrådet Romanus har möjlighet att informera riksdagen när mare om de riktlinjer som gäller för gruppens arbete. Det kan ju hända att arbetsgruppens verksamhet verkligen är ett svar på min fråga, men av justitieministerns interpellationssvar till mig kan jag inte sluta mig till om så är förhållandet.

Herr talman! Fru Kristensson framhöll att mitt svar på interpellationen inte innehöll något egentligt nytt. Om man, som jag fattade fru Kristensson, accepterar att jag inte här kan uttala mig om vad som har förekommit i de särskilda fallen, är det ju riktigt. Den andra delen av frågan gällde vad som skall ske i fortsättningen. Som jag sade i mitt svar är detta, oavsett hur det går med justitiekanslerns och justitieombudsmannens undersökningar, ett spörsmål som skall tas upp av den arbetsgrupp jag nämnde. Jag vill gärna säga litet mer om den. Arbetsgruppen tillsattes sedan det under sommaren kommit alltmera uppseendeväckande uppgifter om antalet personer som på olika sätt avvikit från kriminalvårdsanstalter. Av debatten framgick det inte bara att det råder delade meningar angående omfattningen av antalet rymningar och avvikanden i samband med permissioner, utan det framfördes också olika uppgifter om dessa avvikandens karaktär och betydelse för brottsutvecklingen i stort. Det var mot bakgrunden härav som arbetsgruppen fick i uppdrag att till en början kartlägga vad som faktiskt varit förhållandet med sikte på en given tidsperiod. Med ledning av bl.a. detta material skall arbetsgruppen sedan undersöka i vad mån tillämpad praxis gett anledning till några missförhållanden och vad som i så fall närmast orsakat detta eller medverkat härtill. Arbetsgruppen har härvid fått frihet att förutsättningslöst pröva behovet av ändringar eller reformer. Detta gäller inte bara författningsbestämmelser utan också organisatoriska och andra praktiska frågor.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det förtydligandet; det var ju en värdefull upplysning. Men jag kan inte hjälpa att jag ändå tycker att det fattas någonting i detta sammanhang, nämligen det som jag menar är det grundläggande: frågan om differentieringen är genomförd med tillräcklig systematik. Personligen anser jag att man får acceptera 129 130 att rymningar förekommer i samband med vissa permissioner när det gäller normalklientelet. Jag tycker att man måste ta vissa risker därvidlag, och det har vi väl också varit överens om i riksdagen. Men när det gäller dessa personer som ägnar sig åt den organiserade brottsligheten menar jag att man måste få en genomtänkt praxis såväl i fråga om permissioner som i fråga om placering på sluten anstalt, villkorlig frigivning, brevkontroll och telefonkontroll, som jag har talat om förut. Jag kan inte av herr justitieministerns beskrivning av vad den här gruppen sysslar med riktigt få klart för mig att man har just det här med differentiering i tankarna. Jag uppfattar det så att det var en mer allmän kartläggning av förhållandena och en allmän genomgång. Därför kan jag inte hjälpa att jag tycker att det besked jag har fått är delvis otillfredsställande. Vad jag anser vara det grundläggande såvitt avser de av mig ställda frågorna är inte en genomgång av situationen över huvud taget inom kriminalvården utan en genomgång med sikte på så långt möjligt entydiga regler för att genomföra en ordentlig differentiering. Jag hoppas att det blir ett resultat i den riktningen av gruppens arbete. Men om herr justitieministern ville ytterligare förtydliga sig på den punkten skulle det vara värdefullt.
Herr talman! Att jag inte i repliken svarade på vad fru Kristensson sade om differentiering beror på att jag uppfattade det så att fru Kristensson avslutade sin redogörelse för de särskilda bestämmelserna med att säga att detta innebär en differentiering, som alltså har kommit till uttryck redan i lagtexten. Jag är helt ense med fru Kristensson om att vi här lagstiftningsmässigt redan har en differentiering. Det är alldeles klart att den arbetsgrupp, som skall ta upp frågan om permissioner och avvikelser därunder, i främsta rummet skall ta sikte på denna grupp av svårare brottslingar, för vilken det redan nu gäller strängare bestämmelser om permissioner m.m. Därefter får man ta ställning till frågan om det fordras någon ändring i lagstiftningen eller om det räcker med ändringar i tillämpningsförfattningar eller anvisningar eller när det gäller andra praktiska frågor.

Herr talman! Justitieministern har ju beteckningen ”opolitisk” i förteckningar över regeringen. Det är onekligen en beteckning som väcker litet extra nyfikenhet om vilken politik den opolitiske justitieministern i verkligheten skall komma att föra. Med ett visst intresse har jag försökt att så småningom bilda mig en uppfattning om den saken, men jag måste säga att det är ganska svårt. När den borgerliga regeringen var tämligen nyfödd hade vi en debatt här i kammaren om permissioner och fängelser, initierad av herr Gahrton. Han var orolig för att den nytillträdande borgerliga regeringen skulle innebära en strängare politik och färre permissioner på anstalterna. Justitieministern svarade med att lugna herr Gahrton med att inga nya direktiv har utfärdats och att inga förändringar har skett. I dag har vi en diskussion om fängelser och permissioner, initierad av fru Kristensson. Hon är orolig för att det visas en för stor slapphet mot de allra farligaste förbrytarna. Svaret till fru Kristensson blir att justitieministern läser upp ett antal paragrafer ur lagboken och tillfogar att dels är de ärenden som fru Kristensson har aktualiserat under utredning hos JO och JK, dels finns det en arbetsgrupp som arbetar med detta. Jag tycker att fru Kristensson har alldeles rätt i sitt påpekande att hon inte får veta någonting om justitieministerns inställning. Hon får ingenting veta över huvud taget om vad som är allmänt känt genom det svar som lämnas här. Någon gång kryper det väl fram vad för slags kriminalpolitik den nya regeringen står för. Men det är ett anmärkningsvärt faktum att den opolitiske justitieministern fullföljer sin opolitiska hållning därhän att han gång efter annan lämnar den här typen av besked och nöjer sig med att i kammaren läsa högt ur lagbok, direktiv och liknande.
Herr talman! Det senaste beskedet som justitieministern gav är jag helt nöjd med. För det första fick jag det beskedet att Ni liksom jag menar att det lagstiftningsmässigt finns en grund för differentiering, och det var det beskedet jag egentligen önskade få på min interpellation. Jag har fått det nu, även om det inte kom i det ursprungliga svaret. För det andra gav Ni beskedet att arbetsgruppen inom departementet också har till uppgift att titta på reglerna för differentiering. Jag tycker att det är värdefullt att det nu har sagts klart ut; det framgick inte heller av svaret eller av herr justitieministerns första replik. Vad jag slutligen skulle önska är att det kommer ett snart besked från arbetsgruppen, för jag menar att de här frågorna brådskar. Om jag får göra en vördsam hemställan, herr justitieminister, så är det att när arbetsgruppen blir klar med sitt förslag information måtte ges till:det utskott i riksdagen som sysslar med dessa frågor, nämligen justitieutskottet.

förbud mot föremål på trottoarer och gångbanor Herr talman! Herr Granstedt har frågat justitieministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att gällande bestämmelser angående uppställning av olika föremål, såsom byggnadsställningar, reklamskyltar och cyklar, på trottoarer och gångbanor skall efterlevas bättre. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Den fråga som herr Granstedt har tagit upp. prövades för ungefär ett år sedan av justitieombudsmannen . I ett yttrande till JO framhöll polisstyrelsen i Stockholms polisdistrikt att olaga uppställning av olika anordningar på allmän plats i hög grad bidrar till att göra trafikmiljön farlig för handikappade personer och att det krävs övervakning för att komma till rätta med problemet. Polisstyrelsen anförde vidare att övervakningsresurserna var begränsade men att styrelsen var beredd att samråda med kommunen om ökat antal cykelställ, eventuella ytterligare föreskrifter om uppställning på allmän plats och vidgad information till de synskadade om trafikhinder på gångbanorna. Med hänsyn till bristen på övervakande personal hade beslut om viten och verkställighet på den försumliges bekostnad meddelats endast i några enstaka fall av flagranta överträdelser. Enligt polisstyrelsen kunde med hänsyn till personalläget någon väsentlig utökning av övervakningen av gångbanorna inte påräknas. Som herr Granstedt framhåller i interpellationen kan uppställning av byggnadsställningar, cyklar m.m. på trottoarer och gångbanor medföra fara eller olägenhet för synskadade och andra handikappade. Det är emellertid svårt att komma till rätta med detta problem.

Det kan antas att förhållandena är desamma även på andra platser i landet, åtminstone i större tätorter. Det framgår emellertid vidare av det redovisade JO-ärendet att polismyndigheten i Stockholm är beredd att vidta olika åtgärder för att underlätta framkomligheten för gående synskadade.

föremål på Herr talman! Jag vill tacka kommunministern för svaret på min in = trottoarer och terpellation. gångbanor Det problem som jag tog upp i interpellationen är mycket allvarligt. Det rör främst synskadade, som av naturliga skäl inte upptäcker hinder på gångbanorna i tid och alltså kan råka mycket illa ut. Det är en grupp människor som redan är utsatt och missgynnad från många synpunkter. Hinder på gångbanorna leder i många fall till allvarliga olyckor. Det finns många exempel på brutna näsben, brutna armar etc., som följd av att t.ex. en byggnadsställning inte varit anordnad på föreskrivet sätt. Hindrande föremål på gångbanorna innebär också en minskad rörlighet för de synskadade. Det är många blinda och människor med kraftigt nedsatt syn som helt enkelt inte vågar ge sig ut på gatorna i den utsträckning som de skulle önska, därför att de är rädda för att kollidera med byggnadsställningar, snubbla över cyklar e. d. Vi försöker på många olika sätt anpassa samhället bättre till de handikappades förutsättningar. Målsättningen är att lindra konsekvensen av handikapp så långt det är möjligt. Här har vi ett uppenbart hinder för de handikappades rörlighet. Det är ett hinder som förekommer i strid med gällande lagar och förordningar. I och för sig finns ganska tillfredsställande föreskrifter på detta område. Problemet är efterlevnaden. Det är naturligtvis alldeles riktigt, som kommunministern framhåller i svaret, att polisen har knappa resurser och att det är svårt att åstadkomma den tillsyn som skulle behövas. Men man måste ändå hoppas att dessa frågor kan få en högre prioritet i polisens arbete i framtiden än de haft hittills. Budgetpropositionens förslag innebär mycket kraftigt ökade resurser för polisväsendet här i landet. Jag vill därför uttrycka förhoppningen att åtminstone en liten del av dessa ökade resurser skall kunna utnyttjas just för att få till stånd dels en bättre tillsyn av att dessa föreskrifter efterlevs, dels åtgärder mot försumliga byggmästare, affärsidkare osv. Det är glädjande att kunna konstatera att kommunministern är beredd att ta upp dessa problem till en allvarlig översyn i den utredning som aviseras i svaret. Jag hoppas att det skall leda till ytterligare informationsinsatser om vad som gäller. Det skall vara information som inte bara vänder sig till de synskadade utan kanske framför allt till de människor som är försumliga, till byggmästare, affärsidkare och allmänheten, så att man verkligen får reda på vilka regler som gäller för uppställning av föremål på gångbanor och annan allmän plats. 133 Det kan kanske också behövas straffskärpningar, så att påföljden av en försummelse på detta område verkligen blir avskräckande. Men det viktigaste är trots allt en fungerande tillsyn. En slarvig byggmästare eller affärsidkare måste veta att risken för påföljd verkligen är stor. Vi kommer alltså till slut fram till att det är mycket betydelsefullt att polisen kan avdela tillräckliga resurser på detta område. Jag hade ställt min interpellation till justitieministern just därför att det här i stor utsträckning är fråga om polisens ansvar och verksamhet. Jag vill ändå fråga kommunministern om vi kan hoppas på att de ökade resurser som polisen får kan leda till att också denna typ av problem uppmärksammas mer i polisens arbete i framtiden.

Herr talman! Kommunministerns initiativ att föreslå tillsättandet av en särskild utredare av dessa frågor är alldeles utmärkt, och jag hälsar det med stor tillfredsställelse. Jag vill begagna tillfället till att ta upp en del av vad som har hänt i de trakter där jag bor. Barn har blivit skadade av föremål av just den art som herr Granstedt nämner i sin interpellation. Barnen har i ett par fall blivit ganska svårt skadade. Det har hänt att man på sådana här platser helt enkelt har lämnat kvar bilar. De har efter några dagar blivit plundrade på allt som är värdefullt, men sedan har barn tagit sig in i bilarna och lekt. I bilar finns en hel del föremål som kan vara skadliga — där finns syra i batterierna, där finns glas osv. — och det har inträffat svåra olycksfall. Jag undrar nu om det, när man skriver direktiven för utredningen, är möjligt att också beakta de olycksfallsrisker som barn kan utsättas för på grund av sådana missförhållanden som herr Granstedt har påpekat.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den positiva grundinställning som kommunministern här ger uttryck för. Den är inte heller oväntad. Denna inställning bådar också gott för den översyn av den allmänna ordningsstadgan som kommunministern talade om i sitt svar. Jag vill instämma i fråga om betydelsen av en ordentlig information på det här området — det sade jag också i mitt förra anförande. Vi som är seende förstår kanske inte alltid vilka konsekvenser en slarvigt uppställd cykel eller en slarvigt uppställd byggnadsställning kan få för en blind människa. Det gäller alltså att grundligt informera om de praktiska konsekvenser för synskadade som detta kan få. Men fortfarande är naturligtvis tillsynen av stor betydelse. Jag noterar därför också med tillfredsställelse kommunministerns uttalande att de ökade polisresurserna bör kunna ge möjligheter till en bättre tillsyn också på det här området. Jag inser naturligtvis att det finns många skilda behov som polisen skall tillgodose. Men önskemålet att synskadade skall slippa allvarliga kroppsskador på grund av den här typen av försummelser vill jag påstå är lika viktigt som andra önskemål om vad polisen skall bevaka i vårt samhälle. Jag ser med förtröstan fram emot att vi i framtiden skall kunna vidta ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten för de synskadade på våra gator.

Herr talman! Fru Andrén har frågat mig om utredningen om Bromma flygplats framtid även kommer att beakta säkerheten för de kringboende i Bromma. Herr Claeson har — med anledning av den inträffade katastrofen vid inflygning till Bromma flygplats och mot bakgrund av den debatt som nyligen fördes och det beslut om förnyad utredning som togs av riksdagen —- frågat mig, om jag är beredd att lägga ned utredningen om Bromma flygplats framtid. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Lördagen den 15 januari inträffade en mycket svår flygolycka i närheten av Bromma flygplats. Jag vill här inledningsvis på regeringens vägnar framföra vårt djupa deltagande i den stora sorg som drabbat anhöriga till de omkomna. Frågorna föranleder mig att ge en kort redogörelse för den Brommautredning som regeringen tillsatte i höstas. Tidigare utredningar rörande flygplatsfrågan i Stockholmsregionen har enligt sina direktiv inte kunnat belysa förutsättningarna för Brommas eventuella roll i en framtida flygplatsorganisation. Mot bakgrund härav och med hänvisning till den frist som erhölls genom en förskjutning av tidpunkten för en eventuell överföring av Linjeflygs verksamhet från Bromma till Arlanda tillkallade jag i november i fjol en särskild utredare med uppgift att överväga förutsättningarna för att i någon form bibehålla Bromma som flygplats. Utredare är justitiekansler Ingvar Gullnäs. Utredningen skall med utgångspunkt i en bedömning av främst trafikoch flygplansmaterielutvecklingen och möjligheterna till bullerdämpande åtgärder överväga miljöaspekterna vid olika alternativ av fortsatt flygverksamhet på Bromma. Utredningen skall vidare med beaktande av kapacitetsförhållanden och säkerhetskrav samt övriga förutsättningar bedöma behovet av investeringar på flygplatsen. Genom utredningen erhålls - inför förestående ställningstagande till frågan om verksamheten på Bromma och Arlanda flygplatser — en komplettering av föreliggande beslutsunderlag i de delar som hittills inte har belysts. Genom tilläggsdirektiv har Stockholmsregionens allmänflygutredning fått i uppdrag att överväga också Bromma som ett alternativ för en framtida lokalisering av allmänflyget i Stockholmsregionen. De båda utredningarna skall samråda i denna fråga. För att behålla handlingsfriheten har regeringen dessutom uppdragit åt luftfartsverket att utarbeta de förslag till ändringar i nuvarande dispositionsplan för Arlanda flygplats som behövs för en eventuell överföring på kort resp. längre sikt till Arlanda av den inrikes linjetrafiken på Bromma. Resultaten av samtliga överväganden skall redovisas för chefen för kommunikationsdepartementet senast den 1 juni i år. Jag avser att efter sedvanlig remissbehandling föreslå regeringen att proposition om verksamheten på Bromma och Arlanda flygplatser skall föreläggas riksdagen i höst. Om Linjeflygs verksamhet skall överföras från Bromma till Arlanda, så kan det alltså — utan någon försening genom utredningen — ske vid utgången av år 1978. Om Bromma flygplats Om Bromma flygplats 50 Eftersom Brommautredningen inte försenar en eventuell överföring av Linjeflygs verksamhet från Bromma till Arlanda flygplats, finns det enligt min mening — vilket är mitt svar på herr Claesons fråga — ingen anledning att nu lägga ned utredningen. En nedläggning av utredningen skulle dessutom innebära en avvikelse från riksdagens ställningstagande i december i fjol angående Bromma. Den nyligen inträffade flygolyckan ger särskild anledning till en noggrann bedömning av säkerhetsaspekterna. Som svar på fru Andréns fråga vill jag understryka att utredningen skall beakta säkerhetsaspekterna i vid bemärkelse. Detta innebär att säkerheten för de kringboende kommer att beaktas, varvid haverikommissionens bedömningar kommer att vägas in i utredningens slutsatser om möjligheterna att för framtiden behålla Bromma som flygplats.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsminister Turesson för svaret på min fråga, som rör säkerhetsriskerna för de kringboende vid Bromma flygfält. Den frågan har ju aktualiserats alldeles speciellt efter den tragiska flygolyckan i Kälvesta. Men redan i den Brommadebatt som vi hade här i kammaren i december tog jag upp säkerhetsriskerna för de kringboende vid Brommafältet, bl.a. på grund av redan då inträffade olyckor och tillbud. I de direktiv som den nya utredningen om Brommafältet nu fått har jag inte klart kunnat utläsa att säkerhetsriskerna för dem som bor runt Bromma skulle komma att beaktas. Därför ville jag med den här frågan till kommunikationsministern få en bekräftelse på detta. I direktiven sägs visserligen att utredaren skall beakta kapacitetsförhållanden och säkerhetskrav och med utgång från detta bedöma behovet av investeringar på flygplatsen. Men det verkar som om utredningen mest skall koncentrera sig på själva flygplatsen. Den utsedde utredaren har sagt att haverikommissionens resultat vid undersökningen av vad som har orsakat olyckan i Kälvesta i första hand får avgöra om olyckan kan ha något samband med diskussionerna om Brommas vara eller icke vara som flygplats. Från både enmansutredaren och en del andra har framförts att alla som bor under en flygled löper risk att komma i vägen för ett störtande flygplan vid ett haveri. Och visst är det sant att denna risk finns, men den är ju mycket större om folk bor eller vistas i tätbebyggda områden i direkt anslutning till landnings och startbanor. 85 96 av alla haverier sker nämligen i dessa banor eller deras förlängningar. Start och landning är alltså de mest kritiska momenten. Enligt piloterna är det inte svårare rent tekniskt att flyga på Bromma än på andra flygplatser, men problem uppstår om man plötsligt måste nödlanda med sitt plan. Då finns bara Ulvsundasjön och ett gärde intill flygfältet att ta till. För hur man än flyger in till Brommafältet måste man på mycket låg höjd flyga över tät bebyggelse, eftersom alla inflyg ningslederna har sådana sträckningar. Bara Umeå, Karlstad och möjligen Norrköping har i Sverige liknande svåra lägen för sina flygfält, och det är illa nog. Men då måste man jämföra det oerhört mycket större antal flygrörelser per dygn som Bromma har. Vi skall vara tacksamma för att Brommafältet varit förskonat från många svåra olyckor. Men vi får inte nonchalera de säkerhetsrisker som uppenbarligen finns för befolkningen runt Bromma flygplats. Herr talman! Jag tar nu fasta på kommunikationsminister Turessons löfte att säkerheten för de runt Bromma boende skall väga tungt i den nu pågående utredningens bedömning om linjeflygtrafikens placering.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den tragiska flygolyckan för ett par veckor sedan vid inflygning till Bromma flygplats har återigen aktualiserat frågan om flygfältets vara eller inte vara. Även om motståndet mot Bromma flygplats hittills gällt nästan enbart buller och miljöfrågor så har denna olycka på ett kusligt sätt ställt även riskerna med att bo nära en flygplats i centrum för debatten. Man måste också vara klar över att dessa risker ökar. Det är inte lämpligt att behålla en flygplats, som hör till de mest trafikerade i Europa, mitt inne i så tättbefolkade områden som de kring Bromma. Hälsovårdsnämnden i Stockholm har beräknat att antalet människor i västra Stockholm som bor i ett stråk där inrikesplanen till Bromma flygplats går ner för landning uppgår till omkring 140 000. I den debatt som förts sedan slutet av 1950-talet har säkerhetsfrågorna inte varit de som främst diskuterats, även om den sidan av problemen alltid har funnits med. Bromma flygplats byggdes ju långt innan nuvarande säkerhetsbestämmelser fastställdes och har under senare år inte moderniserats i samma takt som övriga flygplatser ingående i linjeflygsnätet. Linjeflygs piloter har ju också framfört att de endast med tveksamhet kunnat anse att flygsäkerheten var till fyllest. För mig och alla andra som under många år har krävt en avveckling av flygplatsen framstod det som märkligt då den borgerliga regeringen inte stod fast vid det tidigare nedläggningsbeslutet utan tillsatte en ny utredning om Bromma flygplats framtid. Frågan är enligt min och många andras mening tillräckligt utredd, och det som återstår är främst att sätta till alla resurser för att fullfölja tidgare beslut och ställningstaganden om inrikesflygets flyttning till Arlanda. Det är synnerligen allvarligt att överflyttningen av Linjeflygs verksamhet genom den nya utredningen ytterligare kan fördröjas, även om kommunikationsministern här nyss har sagt att man inte behöver befara det. Flygsäkerheten, säkerheten för flygpersonal och passagerare, måste naturligtvis sättas främst vid en samlad bedömning av framtida inrikesflyg, och en flygplats som används för linjefart måste uppfylla stora krav i säkerhetshänseende. Riskerna måste enligt min mening bedömas redan Om Bromma flygplats Om Bromma flygplats nu vara så stora att de tillsammans med alla tidigare utredningar om flyget, dess kapacitet, buller, avgaser m.m. mycket väl motiverar att utflyttningen från Bromma nu förbereds och fullföljs. Jag vill till sist fråga kommunikationsministern om han anser att man kan behålla Bromma som centrum för det reguljära inrikesflyget med den trafikintensitet och det antal stora flygplan som man nu har.
Herr talman! Herr Claesons anförande föranleder mig att göra några kommentarer. De 140 000 människor — om siffran är exakt riktig kan jag inte svara på — som herr Claeson nämnde bor ingalunda under några inflygningsstråk. Det är det antal som anses vara berörda av bullret. Herr Claeson talar vidare om tidigare nedläggningsbeslut. Jag skulle i min tur vilja fråga herr Claeson: Vad är det för beslut? Mig veterligt finns det inget beslut om att Bromma skall läggas ned. Jag vidhåller min uppfattning att den av mig tillsatta utredningen icke kommer att försena en eventuell utflyttning av inrikesflyget från Bromma till Arlanda — det var förutsättningen för utredningen. Och den bedömningen är korrekt. Herr Claeson frågar slutligen direkt om jag anser att Bromma kan behållas som centrum för inrikesflyget i Stockholmsregionen. Det är självklart att jag inte kan svara på den frågan förrän utredningen är klar och har blivit föremål för remissbehandling.

Herr talman! Låt mig i anslutning till den senaste debatten bara säga att Bromma ju kom till under den tid då flyget inte hade några stora krav på utrymme. Man visste vid den tiden väldigt litet om de framtida behoven. Flygplansrörelserna per dygn är redan nu mycket omfattande, och skulle man komma till det enligt min och mångas mening olyckliga resultatet att Linjeflyg skulle vara kvar på Bromma skulle antalet flygrörelser öka ytterligare och därmed risken för olyckor. Herr talman! Det går aldrig att åstadkomma fullständig säkerhet i flygverksamheten, men en flyttning av flyget från Bromma till Arlanda skulle innebära en väsentlig förbättring av säkerheten och tryggheten för de boende i såväl Stockholm som Solna och Sundbyberg utan att några andra människors säkerhet äventyrades.
Herr talman! Jag vill först säga att de 140 000 människor som Stockholms hälsovårdsnämnd säger skulle vara berörda av bullerproblemet enligt min uppfattning måste vara i stort sett samma människor som de som utsatts för säkerhetsriskerna. Det är ju samma stråk som det rör sig om i bägge fallen, även om man alltid kan diskutera huruvida säkerhetsriskerna är lika stora i ett så brett stråk som där det uppstår problem med buller. I stort sett rör det sig alltså om samma antal människor. Sedan sade kommunikationsministern att det inte finns något tidigare nedläggningsbeslut. Det är fråga om något av ett hårklyveri. Det finns i vart fall, som kommunikationsministern känner väl till, tidigare ställningstagande från riksdagens sida i den här frågan, liksom beslut från den tidigare regeringen.

Herr talman! När fru Andrén säger att Bromma kom till vid en tidpunkt då man inte hade så stora krav på utrymme vid en flygplats så är det riktigt. Men då kan man inte underlåta att med ett beklagande säga att vad som skett därefter, ända in i sen tid, i fråga om samhällsplanering i vid bemärkelse och bebyggelse kring Bromma har varit väldigt litet framsynt. Bebyggelse har ju tillkommit i nu förment farliga områden ända in på 1970-talet och naggat möjligheterna att använda Bromma som flygplats i kanten. Det är verkligen att beklaga att de möjligheterna har försämrats på detta sätt.
Herr talman! Det är riktigt som statsrådet säger, att man låtit bebyggelsen krypa alltför nära Bromma flygplats, t.o.m. under landnings och startbanornas förlängningar. Skillnaden mellan Bromma och Arlanda är juatt Arlanda byggts på ett sådant sätt att bostadsbebyggelsen inte tillåtits komma för nära flygplatsen. Skulle ett plan störta i Arlandas närhet — vilket vi också har exempel på — får detta inte samma katastrofala konsekvenser runt omkring det förolyckade planet som om det sker i Brommas närhet. Därför anser jag det väldigt angeläget att man fortast möjligt kan flytta linjetrafiken till Arlanda. Jag är tacksam för att den nu pågående utredningen inte skall fördröja det beslutet.
Herr talman! Jag vill faktiskt beklaga att kommunikationsministern inte här, med utgångspunkt i tidigare debatter och ställningstaganden och det som senast har inträffat, har ansett sig kunna låta udda vara jämnt genom att gå med på att man lägger ned utredningen. Jag säger detta än en gång, eftersom jag menar att det redan nu finns tillräckliga motiv. De stora säkerhetsriskerna för personal, passagerare Om Bromma flygplats och boende innanför det man kallar den kritiska gränsen tillsammans med de miljöproblem som tidigare har påtalats så många gånger är nog för att man nu skall lägga ned pågående utredning och satsa på snabbaste möjliga utflyttning till Arlanda. Jag tror att det är den väg man ändock förr eller senare måste beträda — ju förr, desto bättre.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han avser att vidta åtgärder som 2. leder till säkrare transporter av farligt gods på våra vägar. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Säkerhetsfrågorna i samband med transporter och annan hantering av farligt gods — dvs. hälso och miljöfarliga varor, radioaktiva, explosiva, brandfarliga samt andra varor och ämnen med inneboende skadebringande egenskaper — är av vital betydelse inte bara för dem som utför transporter och lastnings och lossningsarbeten utan även för andra människor och för vår yttre miljö. Olyckshändelser eller slarv med hanteringen utsätter människor och miljö för allvarliga skaderisker. I syfte att göra hanteringen av farligt gods tryggare och så långt möjligt begränsa olika typer av olycksrisker har — som herr Hallgren väl känner till — utfärdats omfattande och detaljerade bestämmelser och anvisningar för samtliga transportområden. Detta gäller på både det internationella och det nationella planet. Sverige är sålunda anslutet till de mellanstatliga överenskommelser m.m. som reglerar internationella järnvägs-, sjö-, luft och vägtransporter av farligt gods. Beträffande nationella järnvägs-, sjö och lufttransporter av farligt gods finns sedan flera år tillbaka en reglering som i princip motsvarar internationella bestämmelser. Med hänsyn till de speciella förhållanden som råder vid transport av farligt gods till sjöss har ett rigoröst säkerhetssystem kommit till stånd för den typen av transporter.

LL till uppgift att ta fram förslag till detaljerade tillämpningsföreskrifter för Om hanteringen av en säkrare hantering och förvaring av farligt gods i hamn. Parallellt här — miljöfarligt gods med har inom arbetarskyddsstyrelsen skett en översyn av gällande anvisningar för stuveripersonalens befattning med farligt gods. Detaljerade regler för arbetet med farligt gods i hamn träder i kraft den 1 juli 1977. Vad gäller regleringen av vägtransporterna har produktkontrollnämnden nyligen slutfört arbetet med att ta fram säkerhetsföreskrifter för transport av giftiga och frätande ämnen i tank eller som bulklast. Bestämmelserna träder i kraft den 1 april detta år. Likartade bestämmelser om styckegodstransport av giftiga och frätande ämnen samt vissa farliga gaser antogs av produktkontrollnämnden i december 1976 och väntas träda i kraft nästa år. Vidare trädde vid årsskiftet i kraft ändrade bestämmelser i vägtrafikkungörelsen , enligt vilka länsstyrelserna tar över trafiknämndernas tidigare befogenhet att meddela lokal trafikföreskrift som avser transport av farligt gods. Härigenom har skapats möjlighet till regleringar med hänsynstagande till förhållandena inom större områden. Det ankommer på statens industriverk som samordnande myndighet i fråga om transporter av farligt gods att fortlöpande sammanställa och publicera sådana trafikföreskrifter. Jag kan i detta sammanhang också nämna att regeringen i årets budgetproposition har föreslagit en förstärkning av industriverkets sektion för explosiva och brandfarliga varor, där bl.a. de olika transportfrågorna handläggs. Slutligen bör också erinras om att regeringen senare i år lägger fram förslag till arbetsmiljölag. I denna proposition kommer bl.a. skydds och tillsynsfrågorna i anslutning till arbetstagares befattning med farliga ämnen att uppmärksammas. En rad åtgärder har sålunda vidtagits eller planeras för att öka säkerheten vid hanteringen av farligt gods. Man måste emellertid ha klart för sig att det tar en viss tid både att utarbeta bestämmelser och att föra ut dem i praktiken. Svårigheterna att kontrollera efterlevnaden är vidare avsevärda. Regeringen följer utvecklingen med uppmärksamhet och är beredd att vid behov initiera ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Vid tidigare tillfällen har jag ställt liknande frågor till den förra regeringen och fått svaret att man tänkt vidta åtgärder. Ett faktum är att hantering av farligt gods i de svenska hamnarna fortfarande är ett miljöproblem, förknippat med stora förgiftnings och miljörisker. Det är samma förhållande med transporter av dessa ämnen på våra landsvägar. 35 Industriministern hänvisar till olika bestämmelser som finns för att trygga hantering och transport av giftiga och vådliga ämnen. Statsrådet hänvisar också till åtgärder som kommer att vidtas och som är aviserade — och det är ju gott och väl. Det är nödvändigt med lagar, förordningar och föreskrifter om hur man skall hantera dessa giftiga och vådliga ämnen. Det är av stor vikt hur man beter sig — vilken skyddsutrustning man skall ha och vilka övriga åtgärder man måste vidta i en sådan hantering. Men det avgörande är ändå — och det framhåller också statsrådet i sitt svar — hur dessa bestämmelser efterlevs och övervakas. Här brister det betänkligt i många fall. Det finns inte tillräcklig beredskap med sakkunnig personal som kan ingripa vid eventuella olyckstillbud, exempelvis i en hamn. Jag skall något belysa det problemet med ett par exempel. I Stockholms frihamn inträffade ett läckage på ett fat, innehållande kloracetylklorid. Stuveriarbetarna som utförde lossningen hade bara enkla munskydd vid arbetet — ett skydd som måste anses helt otillräckligt. Lossningen skedde den 29 oktober, men giftfaten stod kvar den 4 november 1976, då läckaget uppstod. Stuveriarbetarna upptäckte att det ur ett av de 15 faten pyste ut gul rök. Brandkåren tillkallades och började bespruta fatet med vatten. Det visade sig vara ett helt felaktigt bekämpningsmedel. Sedan yrkesinspektionen tillkallats konstaterades att giftet i fråga skall neutraliseras med natriumkarbonat, något som brandbefälet i detta fall inte hade en aning om. Kloracetylklorid reagerar häftigt med vatten. Utveckling av högtoxiska ångor sker omedelbart, vilket innebär stora risker för förgiftning av alla som befinner sig i närheten. Man frågar sig vad det beror på att ett sådant katastroftillbud inträffar. Det finns ju bestämmelser om hur man skall hantera dessa varor. Det skall klart deklareras vad det är för slags gift som ifrågavarande kolli innehåller. Däremot saknas det strikta bestämmelser om hur man får lagra giftiga och vådliga ämnen. I det här fallet kunde inte brandkårens personal klart utläsa vilket gift det var fråga om. Fatet var bara märkt ”Giftigt” och ”Frätande”. Här var det således fråga om ett brott mot gällande bestämmelser, dvs. i fråga om deklarationen. Men sådana brott sker dagligen vid hantering av giftigt gods. Var det nödvändigt att placera giftfaten bland annat gods och där människor måste vistas? Naturligtvis inte. Men här saknas också bestämmelser. Hur länge skall gods, som innehåller giftiga ämnen, få stå kvar utan att det avhämtas av mottagaren? Här finns det heller inga bestämmelser som föreskriver skyldighet att avhämta godset inom viss tid. Det finns heller inga föreskrifter som klart säger hur det skall gå till vid lagring av giftiga och vådliga ämnen. Och här har det faktiskt inträtt en försämring jämfört med tidigare, då giftnämnden var övervakningsorgan. Då föreskrevs att vid lagring av gift skulle det finnas lokaler som godkänts av giftnämnden, och dessutom skulle det finnas en giftföreståndare på sådana ställen där gift lagrades. Detta föreskrevs i den tidigare gällande giftförordningen. Men inga sådana krav kan resas i dag vid lagring av gift. Det är en brist och ett oacceptabelt förhållande. Ett annat exempel som belyser detta ytterligare vill jag också ge. Nr 60 I Västerås hamn ligger sedan ett år tillbaka ett parti på 50 ton am Måndagen den moniumnitrat, ett ämne som är både giftigt och explosivt. Det är förpackat 31 januari 1977 i plastsäckar, och det är dåligt sörjt för täckningen — endast några pre LL senningar skyddar mot väder och vind. Dessa säckar håller nu på att - Om hanteringen av vittra sönder. Lagringen av giftet utgör en stor miljöfara för hela Västerås. — miljöfarligt gods Hälsovårdsnämnden har begärt att partiet skall tas bort, men ingenting har hänt. Mottagaren, som är Arosbygdens Lantmän -— ett företag inom den jordbrukskooperativa föreningsrörelsen — föredrar att betala kajhyra i stället för att göra något åt giftpartiet. Ammoniumnitrat är ett ämne som, om det exempelvis blandas med olja av något slag, kan förorsaka kraftiga explosioner. Detta ämne användes förr som sprängämne i gruvorna. För att något beskriva dess sprängverkan vill jag nämna att det så tidigt som 1919 i Tyskland — närmare bestämt i Ludwigshafen, där Tysklands mest betydande kemiska industri då fanns — inträffade en explosionsolycka som krävde 500 människoliv och orsakade stora materiella skador. I det här fallet handlade det också om 50 ton av nämnda ämne. Man förstår då vilken risk man löper genom att ha detta parti av gift kvar. Det kan inte få vara så att ett enskilt företag självt skall kunna avgöra vilket som är mest ekonomiskt — att låta ett parti gift ligga kvar mot betalning av kajhyra eller att frakta bort partiet. Det måste vara så att myndigheterna skall kunna ålägga företaget att ta bort skräpet. Men på det här området råder det fortfarande anarki. Ett annat exempel: Så sent som i torsdags — alltså den 28 januari i år —- inträffade på nytt ett tillbud vid lossning av gift i Stockholms frihamn. Vid lossningen tappades ett fat innehållande natriumcyanid. Innehållet rann ut på kajen. Brandkåren tillkallades även vid detta tillfälle och fick sanera. Under saneringsarbetet hade brandmännen s.k. kemskyddsdräkter — en skyddsutrustning som i stort sett täcker hela kroppen och skyddar mot eventuell gasutveckling. Vid det här tillfället var det ganska fuktigt på marken och stor risk förelåg för att det skulle bildas cyanväte, ett gift som är nära nog omedelbart dödande. Stuveriarbetarna som lossade giftet hade även i det fallet en torftig utrustning bestående av ett enkelt munskydd. Många fler exempel på inträffade olycksfall och tillbud skulle kunna anföras. Men jag skall nöja mig med dem som jag nu har nämnt. Hur skall man då lämpligast komma åt de här riskmomenten och få ordning på det hela? Ja, enligt min mening måste det först och främst bli en bättre kontroll av transporterna av giftiga och vådliga ämnen. Fartyg och lastbilar som kommer till Sverige måste kontrolleras effektivare. När det gäller fartygstransporter vore det bäst att dessa gick till ett fåtal hamnar i Sverige och att de hamnarna utrustades så att det i första hand fanns ett skjul avsett för upplastning och lagring av giftiga och vådliga ämnen.

Det innebär naturligtvis ett ekonomiskt åtagande att utrusta vissa hamnar med giftskjul och en giftföreståndare, men enligt min mening är det nödvändigt. Kostnaderna härför skulle kunna betalas med medel ur arbetsmiljöfonden. Man tar ju till mycket annat ur den — man skaffar biljardbord, bordtennisbord och andra mindre viktiga saker. Jag förnekar inte att också det är nödvändigt — för trivselns skull — men de skyddsåtgärder jag har föreslagit är absolut nödvändiga. Jag vill nu fråga industriministern om det inte är både realistiskt och klokt att införa ett system liknande det jag här har skisserat. Statsrådet nämner också att det snart kommer nya anvisningar för stuverifacket, dvs. nya stuverianvisningar, och det är riktigt. Men dessa kommer inte att nämnvärt ändra förhållandena. Nya anvisningar kan visserligen innebära viss skärpning av en del tidigare bestämmelser, men de kan tyvärr också föra med sig en uppmjukning av tidigare strikta bestämmelser. Man kan inte ha för stora förhoppningar på nya anvisningar och tro att de skall vara allena saliggörande och lösa alla problem. Jag tror inte att industriministern har den illusionen heller. När man 1965 gav ut nya anvisningar för stuverifacket innehöll dessa allvarliga uppmjukningar av de tidigare klara och strikta bestämmelserna i 1941 års anvisningar. Det återstår att se vad de nya anvisningarna, som kommer ut i mitten av detta år, innehåller. Vi kanske då får anledning att återkomma till saken. Transporter av farligt gods är förknippade med samma problem som den övriga hanteringen av sådant gods. Det är nära nog omöjligt att kolla alla transporter av farligt gods, eftersom så många sysslar med sådana. Först och främst borde endast seriösa transportföretag, som har förutsättningar att utföra transporterna på ett betryggande sätt, komma i fråga för arbeten av detta slag. Det kan inte vara vettigt att vilken småskuttare som helst kan åta sig sådana transporter. Vi vet att det alltför ofta inträffar olyckor och haverier, som i sämsta fall kan betyda rena miljökatastrofer. Man skulle också få en bättre kontroll av transporter av giftiga ämnen om det fanns någon som besiktigade ekipagen innan de gav sig ut på vägarna. Dessutom borde inriktningen vara att så långt det är möjligt överföra sådana transporter till järnväg, vilket måste betraktas som väsentligt säkrare än lastbilstransporter. Det är något att ha som målinriktning. Men då fordras det striktare bestämmelser än hittills. Nu kan, som sagt, nära nog vem som helst åta sig sådana transporter. Det är först när det händer en olycka som ansvarsfrågan kommer upp till diskussion. Men då kan det redan vara för sent — då kan redan ett helt samhälle ha förgiftats, om exempelvis grundvattnet blivit förgiftat vid ett lasbilshaveri. Kontroller skulle lämpligen kunna ske vid de hamnar som - om mina propåer sätts i verket — har giftföreståndare. De skulle också kunna kontrollera s.k. tank-trailers, som lossas från fartygen och i regel kopplas direkt till dragfordon och utan någon som helst kontroll skickas ut på våra vägar. Inte sällan förekommer det att dessa tank-trailers kommer till skada under sjötransporten om det är dåligt väder, och det är inte alltid sådana skador upptäcks och åtgärdas innan transporten påbörjas. Herr talman! Det här var några synpunkter som jag har på dessa problem och som jag anser är värda att beaktas vid kommande arbete för att komma till rätta med de problem som otvivelaktigt är förknippade med hantering och transport av giftiga och vådliga ämnen, både på våra vägar och i våra hamnar.

Herr talman! Mot bakgrund av de exempel som herr Hallgren åberopar skulle man kunna tro att det inte har hänt någonting när det gäller kontroll av och regler för hantering av farligt gods. Den 1 juli i år träder det emellertid i kraft ett regelsystem för arbetet med farligt gods i hamn, och för styckegodstransporten kommer nästa år motsvarande förändringar av bestämmelserna. Därigenom blir det, har jag låtit mig berättas, en väsentlig upptrappning av ambitionerna i syfte att förebygga olyckor och händelser av den art som herr Hallgren exemplifierade. Jag tror att vi skall vänta med att värdera det arbete som har lagts ned på detta område — det är de facto ett ganska omfattande arbete —- tills vi har sett det nya regelsystemet och kan bedöma dess värde i praktiken. Som jag nämner i mitt svar föreslås också i den budgetproposition som nu ligger på riksdagens bord att industriverket, som i hög grad svarar för tillsynen och samordningen av regelsystemet när det gäller transporterna av farligt gods, får väsentligt förstärkta resurser. Via industriverkets aktiviteter höjer samhället ambitionen väsentligt när det gäller att hålla transporten av farligt gods under uppsikt och förebygga olyckliga händelser, som självfallet kan få mycket beklagliga konsekvenser för den engagerade arbetskraften. Jag vill i detta sammanhang också erinra om — och jag tror att det är en mycket väsentlig del av frågan — att vi under detta år i riksdagen kommer att få ta ställning till förslaget om en ny arbetsmiljölag. För frågan om hur man praktiskt skall tillämpa det regelsystem som finns tror jag att de möjligheter som den nya arbetsmiljölagen erbjuder kommer att bli av avgörande betydelse. Jag ber att herr Hallgren också noterar arbetsmiljölagens stora betydelse i sammanhanget. När det gäller utformningen av reglerna för hantering av godset i hamnarna har arbetarskyddsstyrelsen utifrån sina allsidiga erfarenheter haft ett avgörande ord med i laget. Därmed kan vi räkna med att den arbetsmiljölag som kommer också får en avgörande betydelse för kontrollen av detta stora område.